Herr talman! I inledningen av mitt tidigare anförande poängterade jag skälen till den behandling det här ärendet fått i utskottet — som rimligtvis inte borde ha lett till någon kritik mot statsrådet. Men eftersom kritik framställts finns det anledning till ytterligare några ord kring den socialdemokratiska reservationen. Herr Boo nämnde några namn i den referensgrupp som tillkallades under hösten 1973. Sedan näringspolitiska rådet hade haft sitt sammanträde den 15 november tillkallades denna referensgrupp, och det kan vara intressant för kammarens ledamöter att höra samtliga namn, eftersom sammansättningen av gruppen har en viss betydelse. Tony Hagström var ordförande. I referensgruppen ingick vidare professorn Ragnar Bentzel, planeringschefen Erik Höök, disponenten Haglund, byråchefen Östen Johansson, Metalls förbundsordförande Bert Lundin, doktor Rudolf Meidner och Statsföretags styrelseordförande doktor Bertil Olsson. Dessutom ingick Ernst Geijer och Lars Nabseth. Det är de två som anmält avvikande mening, men hela den övriga raden av deltagare i referensgruppen hade också en mening, som debattörerna här inte alls har åberopat. Genom att tillhöra denna referensgrupp hade också Bertil Olsson i Statsföretag en ordentlig insyn i projektets handläggning. Herr Boo åberopade vad statsutskottet uttalade då Statsföretag kom till. Jag hoppas att kammarens ledamöter observerade en mening där som är ganska intressant. Det heter där nämligen: ”-—-- Kungl. Maj:t har fortfarande huvudansvaret för skötseln av den statliga företagssektorn”. Det hade statsrådet Rune Johansson klart för sig vid sitt agerande i det förberedande arbetet och i sina kontakter med NJA under hela tiden. Herr Björck i Nässjö har sammanfattat hur han ser på det här i sju punkter. Jag hinner inte beröra dem alla. Han säger bl.a. att NJA var ett politiskt projekt. Ja, det uttalandet får stå för honom. Det finns synpunkter på hur hans partivänner har agerat; de har säkerligen upplevt det som ett politiskt projekt. Jag har tidigare citerat Wilhelm Haglund, och jag kan göra det en gång till. Han har berättat hur förvånad han blev när Burenstam Linder berättade för honom att han ställt ett öppet brev till Arne Lundberg och Per Sköld med begäran att de skulle ange sina skäl mot projektet. Sköld var ordförande i NJA:s styrelse. För Haglund tycktes det ovärdigt ”t. 0. m. för en politiker”, som han uttryckte det, att då provocera Sköld att offentligt ta avstånd från ett beslut som han själv hade varit med om att fatta. Haglund ansåg att det var att överskrida det anständigas gräns att utnyttja Sköld i den motsättning som man visste fanns mellan vd och styrelseordförande. För Haglund var det betydelsefullt att det fanns ett gott samarbete mellan de båda funktionärerna i bolagets tjänst. Herr Björck har också efterlyst underlag för beslutet. Efterfrågan på stål kan väl karakteriseras med en ständigt stigande kurva fram till 1974. Jag har i mitt tidigare anförande försökt belysa att den stegringen bestod ända fram till oljekrisen. Det var ingen som då vågade ha en annan uppfattning än att man skulle få uppleva en fortsatt utveckling på det området. Herr Lindahl gjorde ett par rätt egendomliga kommentarer. Vad menar han egentligen med marknadsundersökningar? Vilka krav har herr Lindahl på en marknadsundersökning? Kräver han att det skall föreligga kontrakt? Om man åker runt hos presumtiva kunder och begär att få veta vad de tror om sina framtida behov är det klart att de skisserar en framtid, men ingen av dem är naturligtvis — väl vetande att konjunkturen kan förändras — beredd att i det skedet teckna kontrakt. Sedan säger herr Lindahl — och det är som jag uppfattar det riktat mot Edström — att NJA leddes utan sakkunskap. Ja, i det sammanhanget kan man väl erinra om att Edström var professor i järnets metallurgi innan han så småningom kom till NJA, och han ansågs vara en av de bästa stålblandarna här i landet. Så nog fanns det sakkunskap.

Herr talman! Herr Nyquist fortsätter att hävda att projektet Stålverk 80 har handlagts på ett fullt tillfredsställande sätt.

Också här i riksdagen har ju stark kritik riktats mot projektet. Herr Burenstam Linders namn nämndes, och han har varit en av kritikerna. Från moderat håll ville vi redan från början ha en annan inriktning av projektet, och det redovisades också i utskottet när frågan var uppe där för några år sedan. Tillåt mig också påpeka att oljekrisen, som här har åberopats, kom hösten 1973 och alltså var ett faktum när beslutet om Stålverk 80 togs på våren 1974. Så den hade man alltså goda möjligheter att ta med i bedömningen av projektets framtid. Herr talman! Både fröken Nilsson och herr Nyquist har reagerat mot att uttrycket ”politiskt projekt” har använts i sammanhanget.

Det var alltså Per Skölds varning till Olof Palme. Han ville inte lyssna till den, den socialdemokratiska regeringen ville inte lyssna till den. Det finns bara en förklaring till att man gick emot de många kritiska röster som höjdes, nämligen att man fann andra skäl avgörande. Vi kan kalla dem regionalpolitiska, vi kan kalla dem renodlat politiska, men det var helt andra skäl än företagsekonomiska som ledde till att beslutet drevs igenom och att den socialdemokratiska regeringen, uppbackad av NJA-chefen Edström, så intensivt drev detta projekt ända tills det inte längre var möjligt att göra det utan man fick blåsa av det. Då hade redan mycket pengar satsats, vilket hade kunnat undvikas om man från början hade givit Stålverk 80 en annan och mera moderat inriktning.
Herr talman! Det hör ju inte till vanligheterna att den som är anklagad går upp till försvar i denna debatt, men det heter ju i författningen att statsråd har rätt att delta i debatten. Och det har av herr talmannen uttytts så att även f.d. statsråd vars ämbetsutövning är granskad får säga ett par ord. Jag tänkte inte göra den här debatten politisk. Jag skulle bara till herr Björck i Nässjö vilja säga att om hans och de borgerligas bedömning skulle vara att det här var ett politiskt projekt så måste jag påpeka att det omfattades av hela riksdagen. Vid 1974 års riksdag var det ett enhälligt beslut i den här frågan. Men låt mig gå till dokumenten från den tidpunkt då det här ärendet diskuterades. Herr Björck säger att det spelade en stor roll i 1973 års valrörelse. Jag skall citera ur två tal som jag höll, ett tal vid Metallkongressen den 30 augusti 1973, och ett tal i Borlänge så sent som den 12 september samma år. I det ena talet sade jag bl.a.: ”Det nya projektet planeras, förbereds och granskas inom Statsföretag. Skall vi gå längre i förädling av en viktig naturtillgång? Frågan är ställd. Det verkar förnuftigt. Det kan ge mer av arbete och inkomst. Men det är en stor satsning och måste prövas noga. Jag hoppas att det skall visa sig vara riktigt och möjligt.” I det andra talet sade jag: ”Tanken bakom projektet förefaller mig mycket förnuftig. Avgörande för hela projektet är emellertid att man klart kan konstatera att det finns en marknad för en så kraftigt ökad stålproduktion.” Efter beredning i regeringen skrev jag ett brev till Statsföretags styrelseordförande. Självfallet var detta ställt till Statsföretags hela styrelse. Jag skrev bl.a.: ”Det preliminära underlag som hittills framtagits tyder på en företagsekonomisk lönsamhet i projektet. De marknadsanalyser som gjorts av NJA och även de som utarbetats på industridepartementets initiativ tyder på tillräckliga avsättningsmöjligheter. Mer detaljerade undersökningar av projektet är emellertid nödvändiga för ett slutgiltigt ställningstagande.” Och det är det vi begärde att Statsföretag och NJA:s styrelse skulle föranstalta om. Här kommer alltså in den vidgade marknadsundersökning som företogs genom direktkontakt med företagen, och jag ställer också frågan till herr Lindahl i Hamburgsund: Hur långt skall man gå i sådana marknadsundersökningar? Man kan gå till att diskutera om hur mycket företag är beredda att beställa om man bygger, och det var det som NJA:s ledning gjorde. Det följdes sedermera upp av preliminära kontrakt. Men jag återvänder, herr talman, till frågan om det materialunderlag som vi presenterade var tillräckligt för att näringsutskottet och riksdagen skulle kunna ta ställning. — Jag har redan sagt att det blev ett enhälligt ställningstagande för projektet. Vad säger då utskottet? Jag citerar: ”Utskottet har vid sin behandling av propositionen varit i tillfälle att ta del av det fullständiga utredningsmaterialet i ärendet, vilket ställts till förfogande av industridepartementet. Utskottet har vidare fått projektet presenterat genom särskilda föredragningar med tonvikt på hur det bedöms inom NJA och inom NJA:s moderbolag Statsföretag AB.” I detta besked till riksdagen ligger också att bl.a. Statsföretags verkställande direktör herr Sköld varit i utskottet och också där fått lämna sin uppfattning om hur han bedömde Stålverk 80. Riksdagen undanhölls alltså ingenting av dessa uttalanden. Skulle vi ha gjort en fullständig redovisning hade den också behövt omfatta att samma Statsföretags verkställande direktör, som var ordförande i NJA:s styrelse, hade varit med om att där tillstyrka förslaget. Det är en konstruktion i efterhand när det görs gällande att om en bordläggning beslutats inom NJA:s styrelse skulle det ha uppstått svårigheter med att få fram propositionen i tid. Glöm inte att vi ändå hade utomordentligt nära kontakter med NJA:s dåvarande ordförande — inte under tre veckor utan från det att detta ärende över huvud taget togs upp till behandling. Låt mig citera ytterligare av vad näringsutskottet sade i sitt betänkande 1974: ”Efter sin prövning av projektet ansluter sig utskottet till uppfattningen att detta bör genomföras. I övrigt har utskottet inga kommentarer till de förslag i ekonomiskt och organisatoriskt hänseende som redovisas i propositionen.” Utskottet hade alltså funnit underlagsmaterialet tillräckligt. Utskottet hade tagit del av det och kommit till samma uppfattning som vi i fråga om förutsättningarna för att genomföra detta projekt.

Det har klart framkommit att departementet, när budgetpropositionen skrevs, inte hade tillgång till sådan information som skulle ha motiverat väsentligt längre utläggningar än de som gjordes i budgetpropositionen.” Detta sades alltså av herr Regnéll, som var ledamot av näringsutskottet.
Herr talman! Herr Johansson i Ljungby har givit sig in i denna debatt, vilket jag tycker är alldeles utmärkt. Det finns ingenting som säger att statsråd eller f. d. statsråd inte skulle gå in, när ärenden som faller inom deras nuvarande eller tidigare fögderi diskuteras. Rimligtvis bör de ha en del att tillföra debatten. Jag vill peka på att den enighet som herr Johansson talade om när det gällde beslutet om Stålverk 80 våren 1974 ju faktiskt inte var alldeles fullständig. I näringsutskottet avgavs en reservation från de båda moderata ledamöterna. Den gick ut på att Stålverk 80 borde vara ett från NJA fristående företag och att man borde göra en undersökning av huruvida fristående andra bolag skulle få möjligheter att teckna aktier i NJA. Jag tror att en sådan ordning skulle ha lett till att behandlingen av detta stora projekt fått en annan inriktning på ett mycket tidigt stadium. Det har alltså funnits kritiska röster, som jag tycker att man bör erinra om i detta sammanhang. Får jag sedan också säga att de anföranden som herr Johansson redovisade och som han hade hållit under 1973 naturligtvis innehöll vissa reservationer. Men alla socialdemokrater var inte lika försiktiga som herr Johansson, utan det skapades ett allmänt intryck av att en socialdemokratisk valseger skulle leda till att Stålverk 80 snabbt kunde förverkligas och att det var den socialdemokratiska regeringen — om den fick sitta kvar — som var en garant för detta. Det var den bild som väljarna fick. Det är möjligt att herr Johansson och hans kolleger i regeringen blev en smula förfärade över att debatten och förhoppningarna fick en sådan omfattning, men de hade sannerligen själva i stor utsträckning medverkat till att det blev som det blev.

Herr talman! Både herr Nyquist och herr Johansson i Ljungby har undrat vad jag menar med marknadsundersökning. Ja, med en tillfredsställande marknadsundersökning menar jag inte att man tittar i statistiken, skriver fram trenderna, åker runt och frågar en del möjliga kunder om de är intresserade av att köpa — de svarar naturligtvis ja, för de vore dumma annars — och sedan går hem och säger: Jo då, det finns en stor marknad. — Så får det inte gå till. Marknadsundersökning är ju att man först gör en sådan här snabbtitt för att se om det över huvud taget kan tänkas finnas några möjligheter att sälja och att man därefter kontrollerar marknadsdel för marknadsdel, sektor för sektor, land för land och varje möjlig kund. Sedan får man försöka ta reda på vad eventuella konkurrenter har i tankarna och vad det kan finnas för ersättningsmedel. När man gjort detta får man försöka komma fram till sannolikhetsbedömningar — punkt för punkt, kund för kund — av hur pass konkurrenskraftig under vissa givna förutsättningar ens egen produkt är. Allt det här saknades. Man hade bara genomfört det första stadiet. Sedan pratar man om en ordentlig marknadsundersökning! Herr Nyquist anser att det hela sköttes med stor sakkunskap. Att göra en analys av det slag jag har talat om är att förbereda en investering av denna storleksordning med sakkunskap. Det har ingenting att göra med hur duktig man är att göra stål, för det var inte den sakkunskapen det var fråga om vid just detta tillfälle. Därför tycker jag det var helt riktiga saker som Rune Johansson läste upp från sina anföranden — att stora satsningar måste prövas noga och att det avgörande är att det finns en marknad. Det är helt riktigt, men det är ju just detta som man har missat så kapitalt. Man har nöjt sig med de statistiska framskrivningarna. Vi kan väl ändå vara överens om att genom att titta i backspegeln får man inte någon särskilt god uppfattning om vad som ligger framför en. Rune Johansson har uppenbarligen en annan uppfattning än Per Sköld om hur det var med samarbetet och Per Skölds förmåga och möjligheter att vara med och ge sina synpunkter till känna. Det är bara att konstatera att uppfattningarna är rakt motsatta.
Herr talman! Då det gäller marknadsundersökningar tror jag man skall vara försiktig med att uttala sig om själva metodiken. Två internationella institut undersökte prognoserna för den framtida stålförbrukningen i världen, naturligtvis med speciell uppmärksamhet på industriländerna. Den första undersökningen gjordes 1972. En ny undersökning utfördes 1976 på begäran av handelsstålutredningen. Det intressanta är att undersökningarna kom fram till ungefärligen samma resultat vad beträffar ökningstakten i fråga om stålåtgången runt om i världen. Att man som komplement till detta måste göra mera noggranna undersökningar av förutsättningarna för avsalu genom kontakt med kunderna ansåg vi i regeringen vara riktigt. Vi begärde detta, vilket också genomfördes. Herr Björck i Nässjö säger att vi gav ett intryck av i 1973 års valrörelse att förutsättningen för att Stålverk 80 verkligen skulle realiseras var en socialdemokratisk valseger. Ja, det har sannerligen besannats av den senare utvecklingen, när vi fick lämna ifrån oss regeringsinnehavet efter valet 1976. Till herr Svensson i Malmö, som anser att projektet nu är övergivet, vill jag säga: Nej, det är fel. Det är inte övergivet från vår sida, herr Svensson. Vi har uppfattat att den konjunkturneutrala bedömningen ger möjligheter för svensk järnoch stålindustri att konkurrera med andra länders industrier, men det förutsätter att vi bygger upp en konkurrenskraftig industri, en samordnad industri, som även går längre i förädlingsledet. Det är också intressant att handelsstålutredningen i sitt betänkande kommer fram till resultatet att vi måste försöka pressa tillbaka importen av järn, stål och plåt, som i dag är ungefär 55 96, genom att själva bygga ut en industri som levererar materialunderlaget till vår förnämliga verkstadsindustri. Om vi skall göra det, då behöver vi också bygga ett varmbandvalsverk. Och då måste vi även ha ett utbyggt stålämnesverk bakom detta. För detta krävs både vilja och kapital. Vi menar att det är riktigt att satsa på denna linje. Gör vi inte det — satsar vi inte på svensk järnoch stålindustri på det sätt som jag här talar om — får vi räkna med att denna del av vår basindustriella verksamhet kommer att förtvina, till förfång för åtskilliga 10 000-tal människors möjligheter till sysselsättning. Kom ihåg alltså att frågan är större än vad ni nu försöker göra den till! Ni gör nu en efterhandskonstruktion. Men gå då till handlingar och protokoll och se vad som sades också från alla de övriga partiernas sida när vi diskuterade dessa frågor! Då var stämningsläget och uttalandena annorlunda. Därför är min bedömning, herr talman, av de skrivningar som har presenterats av den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottets betänkande, att det är ett ynkedomens dokument.
Herr talman! Får jag med anledning av vad herr Johansson i Ljungby sade om den socialdemokratiska inställningen till Stålverk 80 fråga herr Johansson: Hade Stålverk 80 fullföljts enligt de planer och med de metoder som vi har fått uppleva nu ett antal år, om den socialdemokratiska regeringen hade fått sitta kvar? Anser Rune Johansson att det beslut som togs i NJA:s styrelse i oktober förra året, efter valet, att skjuta projektet på framtiden var ett felaktigt beslut, som icke borde ha fattats?
Herr talman! Vi hade stått fast vid riksdagens beslut från 1976.
Herr talman! Jag begärde egentligen en replik till herr Johanssons i Ljungby tidigare anförande. Jag vill bara kort säga att tyngdpunkten i konstitutionsutskottets granskning har varit förberedelserna och Statsföretags roll i sammanhanget. Med den roll som Statsföretag har tilldelats är det ju ändå anmärkningsvärt att företagets styrelse hade tre veckor på sig att förbereda ärendet i propositionsledet. Även om det förekom personalunion och det således fanns kontakter direkt mellan NJA och regeringen, är det självklart så att Statsföretag inte under denna korta tid hade möjlighet att spela den roll som en enig riksdag en gång hade tilldelat Statsföretag. Sedan gällde frågan Kruppkoncernen och diskussionerna om utvecklingen av projektet när den var inne i bilden. Både i mitt första inlägg och senare har jag sagt att vad som brast var en redovisning i 1975 års budgetproposition om att kostnadsläget inte var som det tidigare redovisats. Detta borde ha redovisats i budgetpropositionen och icke undanhållits. Slutligen vill jag göra en kommentar till herr Johanssons näst sista inlägg genom att säga att det väl självklart nu var nödvändigt att gå in i NJA och ge de stora resurser som behövdes för att klara upprustning och sysselsättning i NJA. Sedan får det självklart ankomma på bedömningen i framtiden hur detta projekt vidare skall utvecklas.
Herr talman! Jag begärde egentligen ordet för en replik till herr Björck i Nässjö. Han talade om att man vid lämplig tidpunkt borde ha givit projektet en mera moderat inriktning. Jag vet inte riktigt vad han kan avse med det. Möjligen skulle det vara vad som sades just i den moderata reservationen, att man skulle undersöka möjligheterna att bereda de industrier som hade planerat handelsstålverk tillfälle att teckna aktier i Stålverk 80. Den bedömningen gjorde man våren 1974. Och herr Björck nämnde oljekrisen, som hade sin upprinnelse vid årsskiftet 1973-1974. Trots den hade alltså moderaterna synpunkten att de privata industrierna skulle ha möjlighet till aktieteckning i Stålverk 80 — det borde i vart fall undersökas. Herr Lindahl i Hamburgsund har gjort en halv reträtt. Han talade om att projektet hade skötts utan sakkunskap — det sade han generellt och svepande. Sedan har han backat därvidlag och menar att det var marknadsundersökningen detta gällde. Det är naturligtvis en väsentlig skillnad. Detta behöver jag inte svara på; det har Rune Johansson redan gjort.
Herr talman! Med anledning av herr Johanssons i Ljungby svar på den fråga jag ställde vill jag bara konstatera att den borgerliga valsegern verkligen kom i rättan tid. Ett fortsättande av Stålverk 80-projektet, mot bl.a. NJA-styrelsens inställning i den här frågan, tror jag att vi skulle haft all anledning att vara djupt oroliga för, om vi inte hade fått garantier för att projektet hade handlagts på ett helt annat sätt än tidigare. Får jag sedan säga, herr talman, att det är ändå på det sättet att en regering har ett ansvar, när den framlägger en proposition för riksdagen: att ge riksdagen ett ordentligt beslutsunderlag, där man tar fram såväl positiva som eventuella negativa faktorer, vilka kan påverka riksdagens bedömning av ett ärende. Riksdagen är ju inget exekutivt organ. Vi har begränsade möjligheter, med de arbetsresurser som står till förfogande för oss enskilda ledamöter och för utskotten, att göra alla de undersökningar som behövs för att rätt kunna bedöma inte minst ett projekt av den här storleksordningen. Därvidlag är det regeringen, oavsett partifärg, som har det yttersta ansvaret för att vårt underlag blir tillfredsställande. Den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet har understrukit att underlaget var otillfredsställande. Den skrivningen syftar alltså på att vi i den här kammaren från den dåvarande regeringen inte fick det faktaunderlag som vi borde ha haft. Om vi hade fått detta faktaunderlag kanske inställningen också från riksdagens sida, herr talman, redan från början varit något annorlunda.
Herr talman! Herr Nyquist påstod i sitt inledande anförande att det hela hade skötts med intresse och sakkunskap från NJA-ledningens sida. Jag höll med honom då vad det gällde intresset men var litet tvivlande i fråga om sakkunskapen, och det står fast. Jag har pekat på en detalj: att man inte ens klarade av att göra en ordentlig marknadsundersökning. Det är ju häpnadsväckande att det ansvariga statsrådet var nöjd med den rudimentära undersökning som gjordes.
Sedan de under avsnittet Stålverk 80 anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens handläggning av vissa energifrågor.

Herr talman! I och med regeringsskiftet i höstas ändrades inriktningen för energipolitiken. Ett särskilt statsråd utnämndes för handläggning av frågorna. Däremot har vi aldrig sagt att detta har med ministerstyrelse att göra. En väsentlig del av regeringsdeklarationen behandlar energipolitiken. I fem punkter kan denna sammanfattas enligt följande: 1. Energipolitik som tryggar energiförsörjning och sysselsättning och ger handlingsfrihet för framtiden. 5. 1978 års energipolitiska beslut skall förberedas av en särskild kommission. Som en av sina uppgifter har kommissionen att upprätta en beredskapsplan för kärnkraftens avveckling, om säkerhetsfrågorna inte kan lösas. För kammaren behöver jag inte upprepa de åtgärder som hittills vidtagits av regeringen och de beslut som har fattats av riksdagen. Vid årets granskning av regeringens verksamhet har energifrågorna ägnats speciell uppmärksamhet av oppositionen. BI. a. har frågan om ministerstyrelse från energiministerns sida tagits upp. I den socialdemokratiska reservationen tas först upp ”lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktorer kärnbränsle m.m.” Indirekt ifrågasätts om lagen behövs. Det görs även gällande att lagen är oklar och att centrala politiska beslut läggs hos kraftföretagen. Hur man kan hävda det sistnämnda är omöjligt att förstå, eftersom tillstånden kommer att meddelas av regeringen. Kraftföretagens uppgift är att inför regeringen presentera det underlag som lagen föreskriver. Lagen är inte obehövlig som en del i helheten i den nya regeringens energioch kärnkraftspolitik. Den var det tydligen med den gamla regeringens syn på säkerhetsfrågorna. Låt mig bara erinra om riksdagens beslut med anledning av näringsutskottets betänkande 1976/77:23, där följande skrevs med anledning av den socialdemokratiska motionens uttalande, att villkorslagen skulle vara överflödig: ”Utskottet kan inte finna att motionärerna, som de påstår, i lagrådets yttrande har stöd för denna uppfattning. Lagrådet anför visserligen att den föreslagna lagen i vad angår villkorsreglerna innefattar en mycket speciell reglering, som har ganska begränsad räckvidd från rättslig synpunkt. Men ersättningsreglerna har, säger lagrådet, från sådan synpunkt större betydelse. Dessa —- som går utöver atomenergilagens nuvarande innehåll — skulle enligt lagrådet svårligen kunna arbetas in i atomenergilagen. Om ersättningsbestämmelserna under alla omständigheter måste placeras i en särskild lag kan detta, anser lagrådet vidare, sägas vara ett starkt skäl för att även villkorsreglerna skall hänföras dit. Lagrådet godtar uttryckligen förslaget att de nya reglerna skall meddelas i en särskild lag. Utskottet vill understryka det betydelsefulla i att ersättningsreglerna blir lagfästa. Men även bortsett från dessa regler finner utskottet att de nya bestämmelserna är motiverade, när nu ytterligare krav skall ställas på nytillkommande kärnreaktorer jämfört med dem som redan är i drift. För alla de aktuella reaktorerna har, som redovisas i propositionen , enligt atomenergilagen meddelats tillstånd för vederbörande kraftföretag att uppföra, inneha och driva kärnreaktor, och dessa tillstånd har i huvudsak samma utformning. Av grundläggande betydelse i detta sammanhang är att tillstånden inte har förbundits med villkor som tar sikte Konstitutionsutskottets möjlighet att granska tillämpningen av riksdagens beslut kvarstår ju och torde behöva anstå till dess beslut fattats med stöd av den nämnda lagen. Beträffande frågan om påstådd ministerstyrelse pekas på två fall: ett besök i Paris och överläggningarna med Sydkraft. Den definition som Hilding Johansson gav av ministerstyrelse får stå för hans räkning. Den är i alla fall för mig en ny bedömning av begreppet. Energiministerns besök i Paris var föranlett av att han i egenskap av ledare för den officiella svenska delegationen deltog i europeiska rymdorganisationens styrelsemöte. I samband med denna resa förmedlade svenska ambassaden i Paris ett sammanträffande med det franska atomenergiorganet. Innan industriministern reste till Frankrike var det enligt egen utsago inför utskottet oklart om han skulle hinna med besöket hos den franska myndigheten. Ambassaden i Paris arbetade dock med möjligheten, och efter det sammanträffande som kom till stånd har en rapport i vanlig ordning upprättats och finns hos UD. Konstitutionsutskottet, som fått del av detta dokument, vet att energiministern fick svar på de frågor han ställde om upparbetningsprocesserna, om behovet av avtal mellan företag och stater osv. Det kan alltså fastslås att det inte var fråga om några förhandlingar. Dessa försiggick ju mellan de ansvariga företagen i de båda länderna. Här kan man direkt motsäga Hilding Johansson på denna punkt i hans anförande, där han säger att energiministern bröt in i förhandlingarna och att en kontakt med COGEMA som han förordade verkligen hade inneburit en inblandning i förhandlingarna. Den franska myndighetens uppfattning som energiministern efterhörde i dessa frågor torde vara i högsta grad intressant för regeringens bedömning av de ansökningar som senare skall inkomma. Att besöket i Frankrike inte utgjorde något hinder för företagen att längre fram teckna avtal har senare konstaterats, då ett avtal på företagsbas träffats. Det bröt alltså inte förhandlingarna som tidigare har sagts. Huruvida detta avtal kommer att kräva mellanstatliga avtal kan jag inte uttala mig om, men energiministerns besök hos den franska myndigheten var ju ägnat att skaffa underlag för att säkrare kunna bedöma dessa frågor. Hade energiministern däremot varit passiv i sin uppgift att bereda dessa frågor, kunde ju den situationen ha inträffat att företagen haft sina avtal och att man senare konstaterat att det även fordrats ett mellanstatligt avtal, eller att det krävts sådan koppling mellan de s.k. 70-talsoch 80-talsavtalen, att utfästelse krävts från svensk sida. I en sådan situation hade det funnits anledning att framföra kritik om kraftföretaget, i detta fall Sydkraft, inte fått något beslut från regeringens sida och tidsfristen för Barsebäck 2 löpt ut utan avgörande. Vad slutligen gäller Barsebäck 2 och överläggningarna med kraftföretagen kan konstateras att kraftföretagen själva först tog kontakt med energiministern för överläggningar. Skulle detta också vara att betrakta som ministerstyre och något alldeles nytt i vår moderna politiska historia? Nej. Vad gäller den senare inbjudan i regeringens namn till kraftföretagen så står denna helt i överensstämmelse med regeringsdeklarationen, vilket också uttryckligen sägs i brevet. Jag citerar ur regeringsdeklarationen: ”Regeringen avser att snarast ta initiativ till förhandlingar i hithörande frågor med bl.a. Svensk Kärnbränsleförsörjning AB och de berörda kraftföretagen.” Energiministern har genom inbjudan till de inledande samtalen alltså handlat i enlighet med vad regeringen står bakom genom regeringsdeklarationen. Varken i den socialdemokratiska reservationen eller i Hilding Johanssons anförande har man kunnat peka på ett enda ärende där beslut fattats av energiministern. Såvitt jag kan förstå borde det vara den första grunden för ministerstyrelse — att beslut har fattats och icke att kontakter tas i rent förberedande och beredande syfte.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

Herr talman! Konstitutionsutskottets uppgift i det sammanhang som vi nu diskuterar är att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Denna granskning skall ske med utgångspunkt i de ramar för regeringsmakten som grundlagen anger. Granskningen är alltså konstitutionellt präglad och avser inte att i sak bedöma innehållet i regeringens göranden och låtanden i övrigt. De ärenden som kammaren redan diskuterat i den debatt vi nu för är uppenbart av den karaktär som avses med konstitutionsutskottets granskningsuppgift. Frågan om regeringens handläggning av energifrågorna förefaller mig emellertid vara av delvis annan karaktär. Som herr Kindbom just har påvisat är den konstitutionella grunden för den kritik socialdemokraterna i konstitutionsutskottet vill rikta mot statsrådet Johansson dåligt underbyggd från de utgångspunkter som i detta sammanhang är relevanta. Energiministerns besök hos det franska atomenergikommissariatet syftade till att vidga hans och regeringens möjligheter att rätt bedöma förutsättningarna för de avtal om upparbetning av utbränt kärnbränsle som såväl regeringsförklaringen som villkorslagen kräver. I överläggningarna med kraftproducenterna har energiministern velat få konsekvenserna av olika handlingsalternativ på kärnkraftsområdet belysta. Att dylika informationsvidgande åtgärder skulle kunna tänkas stå i strid med de krav grundlagarna uppställer för regeringsutövningen förefaller långsökt. Konstitutionsutskottet kan inte rimligen ha anledning att invända mot att ansvarigt statsråd genom besök och andra kontakter söker skaffa sig ett så fullödigt beslutsunderlag som över huvud taget är möjligt — oavsett, herr Johansson i Trollhättan, vad Sydsvenska Dagbladet anfört i en ledare. Nästa års energipolitiska avgöranden kommer oavsett inriktning att få den största betydelse för vårt lands möjligheter att trygga sysselsättning och välfärd inom ramen för en energiförsörjning som tar hänsyn till kraven på säkerhet och omvårdnaden om miljön. Den otillständighet om vilken socialdemokraterna talar i sin reservation skulle vara mindre malplacerad om det för energipolitiken ansvariga statsrådet underlåtit att skaffa sig det nödvändiga underlaget. Herr talman! Den nya regeringen förbereder just nu det energipolitiska beslut riksdagen skall fatta 1978 — inte 1977 — ett beslut som förutsattes redan 1975, då riksdagen senast tog ställning till energipolitiken i dess hela vidd. En fortlöpande översyn av energipolitiken ansågs angelägen mot bakgrund av de snabba förändringar och den stora osäkerhet som präglar väsentliga delar av energiproduktionen. Att den omprövning om vilken riksdagen då var överens måste innebära någon osäkerhet är ofrånkomligt. Varje omprövning värd namnet leder till sådana konsekvenser. Vi tvingas leva med osäkerheten vare sig vi vill det eller inte, under förutsättning att vi står fast vid vad riksdagen uttalade 1975. Låt mig i detta sammanhang ta upp en av de synpunkter som herr Johansson i Trollhättan framförde i sitt tidigare anförande, då han påpekade att villkorslagen inte anger vilken energipolitik som regeringen vill föra. Det gör den inte av den enkla anledningen att det aldrig någonsin har varit villkorslagens syfte. Villkorslagen är en del av ett större sammanhang, och detta sammanhang i dess helhet kommer riksdagen att få möjlighet att ta ställning till när man går till beslut 1978 om energipolitiken i stort. Sannolikt har förberedelserna inför nästa års energipolitiska beslut blivit mera omfattande till följd av regeringsskiftet än vad de skulle ha blivit om socialdemokraterna alltjämt innehaft regeringsansvaret. Handlingsfriheten prioriteras högt. Olika handlingslinjer ställs mot varandra för att utröna vilken mix av olika energikällor som är möjlig och mest angelägen ur svensk synvinkel. Dessa noggranna förberedelser kan socialdemokraterna måhända beklaga, men de har knappast anledning att göra det inom ramen för en granskning av regeringsärendena i konstitutionsutskottets regi. Politikens innehåll ligger inte inom konstitutionsutskottets granskningsuppgift. Den kritik socialdemokraterna i sin reservation riktar mot energipolitiken i stort och i synnerhet mot den villkorslag som riksdagen i vår har antagit förefaller mera att höra hemma i en allmänpolitisk bedömning av regeringens energipolitik än i ett sammanhang där de konstitutionella grunderna för regeringspolitiken tas upp till granskning.

För det första — och det vet herr Johansson i Trollhättan — är detta uttalande inte sant, och för det andra innebär det ett avslöjande av vad socialdemokratin ytterst velat utnyttja konstitutionsutskottets granskningsarbete till i det här sammanhanget. Inför nästa års energipolitiska beslut finns det förvisso anledning att föra en bred debatt i avsikt att belysa konsekvenserna av olika handlingsalternativ för den framtida energiförsörjningen. Om den debatten vinner någonting på att föras i högt tonläge låter jag vara osagt. Vad som däremot är uppenbart är att det inte tjänar något vettigt syfte att föra den i irrelevanta konstitutionella termer.

Herr talman! Det är rätt naturligt att vi från socialdemokratiskt håll med särskilt intresse granskat regeringens energipolitik. Energipolitiken är en central och mycket viktig politisk fråga. Den är viktig för våra möjligheter att uppnå ett ökat välstånd, en vidgad jämlikhet, en fortsatt stark ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv. De borgerliga värjer sig i dag för en debatt, som Per Unckel sade, om politikens innehåll. De vill till varje pris begränsa debatten till de konstitutionella aspekterna på regeringens arbete, och jag förstår dem. För den nya regeringens supporters måste i dag, efter åtta månader av borgerligt styre, varje allmänpolitisk debatt utgöra ett lidande. Men jag skall inte strö ytterligare salt i såren genom att inte hålla mig till ämnet. Det räcker gott att utgå från den omfattande kritik som vi socialdemokrater riktar mot vad vi här kallar Fälldinparlamentarismen inom ramen för KU-granskningen av statsrådens tjänsteutövning. Den kritiken riktar sig dels mot regeringen i dess helhet för en grov misskötsel av energipolitiken, dels mot energiministern personligen för hans partipolitiska agerande bakom ryggen på det kollektiv han tillhör. Under valrörelsen gjorde centerpartiet med nuvarande statsministern i spetsen en mängd uttalanden om kärnkraftens användning i framtiden och om möjligheterna att spara energi. Dessa uttalanden uppfattades av många som orealistiska och de pekade på åtgärder som inte är genomförbara om vi även framdeles vill värna om sysselsättning och välstånd. Moderaterna och folkpartiet låg lågt i valrörelsen. De ville väl inte i onödan försämra det borgerliga regeringsalternativets trovärdighet. Men alla som var insatta i energifrågorna visste att dessa partier inte var eniga med centerpartiet om löftena att kärnkraften kunde stoppas och att marschen in i kärnkraftssamhället skulle upphöra utan men för vår ekonomi. De borgerliga partierna var helt enkelt totalt osams i denna fråga lika väl som i många andra. Vad har vi då fått uppleva under de åtta månader som gått sedan regeringsskiftet? Om vi får tro på den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet har vi fått en ändrad inriktning av energipolitiken. Vad innebär då denna? Tydligen inte någon inskränkning i utbyggnaden av kärnkraften. I fallet Barsebäck 2 nådde statsministern inte riktigt fram, dvs. reaktorn startades som planerat. Byggandet av aggregaten 7-10 har fortsatt, aggregat 11 byggs vidare — om än i långsammare takt. Vad som händer med aggregat 12 är väl inte riktigt klart, men allt tyder på att det byggs vidare, men utan statsgarantier. Vad är det då som har hänt? Jo, de borgerliga i utskottet framhåller värdet av att vi har fått en särskild energiminister. Det borde rimligen ha inneburit en ökad satsning på planmässighet och klarhet i energifrågan. Tillkomsten av energiministerposten borde ha inneburit en ökad satsning på att förklara för människorna vad en ny energipolitik innebär. Det borde ha skapat förutsättningar för den anpassning av investeringsplaner och annat som måste bli nödvändig om man enligt de centerpartistiska utfästelserna i valrörelsen skall kunna skrota alla kärnreaktorer före 1985 och inte bygga vidare på dem som nu är under arbete. Men inget av detta har energiministern åstadkommit. Nej, tvärtom! Såvitt jag kan förstå ligger den nya inriktningen av energipolitiken på ett annat plan. Det nya ligger i att ingen får reda på vad som skall ske i framtiden. I stället för att planmässigt verkställa 1975 års energipolitiska beslut — som moderaterna och folkpartiet var med om — med sikte på ett nytt beslut under 1978 skall regeringen låta kärnkraftsutbyggnaden fortsätta men bakom en tät dimridå av motstridiga uttalanden, som skall vara ägnade att dölja centerns reträtt i dessa frågor. I det spelet spelar moderaterna och folkpartiet med. Det framgick senast av herr Unckels anförande. Energiministern får enligt deras uppfattning gärna resa omkring bakom ryggen på kärnkraftsintressenterna, exempelvis till Paris, mitt i en känslig förhandlingssituation. Han får komma hem och trycka på Sydkraft för att få dem att avstå från att starta Barsebäck 2. Han får kalla till överläggningar i regeringens namn utan regeringsbeslut. Allt detta ställer sig moderater och folkpartister i KU bakom, trots att alla dessa åtgärder går stick i stäv med vad regeringen kollektivt beslutat. Enligt villkorspropositionen skulle t.ex. Barsebäck 2 få starta. Ansvaret för att uppnå upparbetningsavtal skulle ligga på kraftbolagen. Dessa har startat ett stort resurskrävande program för att klara säkerhetsfrågorna och villkoren i villkorslagen. Men det är så Fälldinparlamentarismen fungerar. Det viktiga är inte att skapa klarhet om framtiden för landets energiförsörjning. Det viktiga är att till varje pris dölja att regeringen är djupt oenig i denna den kanske allra viktigaste framtidsfrågan för folkhushållet. Det är som vi säger i vår reservation — och det vidhåller jag - något helt nytt att enskilda statsråd reser land och rike runt och gör uttalanden som är oförenliga med regeringspolitiken i övrigt. Hilding Johansson har berört de konstitutionella aspekterna på detta. Låt mig bara konstatera att den nya energipolitiken har till främsta syfte att dölja att centerns vallöften övergivits. Vi har inte fått en saklig och långsiktig energipolitik. Som Olof Palme framhållit i en interpellation till statsministern har regeringen genom att på alla sätt försöka dölja centerns reträtter i energipolitiken skapat en ovisshet inför framtiden som blivit ett hot mot energiförsörjning och ekonomi. Denna onödiga ovisshet om framtiden har redan lett till stora ekonomiska förluster, till otrygghet och förlorad arbetsglädje för många arbetare och tjänstemän och till osäkerhet i näringslivet om den framtida energiförsörjningen. Herr talman! Konstitutionsutskottets granskning gäller regeringsärendenas handläggning och den administrativa praxis som tillämpas i kanslihuset. Det borde ha funnits all anledning för moderaterna och folkpartisterna i konstitutionsutskottet att ansluta sig till vår kritik mot energiministern. Det har man avstått från.

Det är, herr talman, från parlamentarisk synpunkt ett otäckt perspektiv att tänka sig att detta kan bli regel i framtiden. Jag menar att en regering som inte kan komma överens ens i avgörande politiska frågor bör ställa sina platser till förfogande. Oklarheten får inte läggas som grådaskigt kamouflage över splittringen. Detta är särskilt olyckligt i ett för nationen så viktigt sammanhang som energipolitiken. I det här fallet ligger det dessutom till på det sättet — det påpekade Olof Palme i den ekonomiska debatten förra veckan — att det är kedjorna från den borgerliga regeringens interna kompromisser som binder riksdagen och hindrar den från att fullfölja en klar och konsekvent politik, som det faktiskt finns majoritet för i denna kammare. Jag yrkar med detta bifall till hemställan i reservationen.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har varit och är fortfarande mycket kritiskt mot regeringens handläggning av energifrågorna. Det är vi utifrån en annan position än socialdemokraterna, som ju tillsammans med ett av de nuvarande regeringspartierna, moderaterna, har drivit igenom det energipolitiska beslut som regeringen nu är i full färd med att genomföra trots att centerpartiet, eller åtminstone vissa centerpartister, fåfängt sprattlar emot. Det är således fullt klart vad regeringen vill och inte alls oklart som socialdemokratiska talare har påstått. Den vill genomföra det energipolitiska beslutet från 1975, och det är ungefär detsamma som socialdemokraterna vill göra. I själva sakfrågan — hur energipolitiken skall utformas, vilken fördelning som skall göras på olika energislag och, vilket är det viktigaste i det här sammanhanget, hur många kärnkraftverk som skall byggas — föreligger det en stor överensstämmelse mellan socialdemokratin och regeringens majoritet. Det har ju också flera gånger framhållits från socialdemokratiskt håll att den nuvarande regeringen fullföljer den förra regeringens kärnkraftsprogram om än under vissa krumbukter. Vad man vänder sig emot, och det med rätta, är det dubbelspel som har bedrivits av framför allt centern i den här frågan. Detta är bakgrunden till den oenighet som finns mellan borgerliga och socialdemokratiska ledamöter i konstitutionsutskottet när det gäller energipolitiken och energiministerns handläggning av vissa frågor i sammanhanget. Det är viktigt att slå fast att det inte är sakfrågan som är avgörande — vi skulle ha fått i stort sett samma energipolitik med en socialdemokratisk regering — utan det är skillnaden mellan vad som har sagts och vad som har gjorts som man från socialdemokratiskt håll vill anmärka på. Det vill man göra genom att rikta en anmärkning mot energiministern för påstått ministerstyre. Detta skulle ha bestått i att han i samband med en resa till Paris i annat ärende har sammanträffat med representanter för det franska atomenergiorganet och haft vissa överläggningar med det. Vidare anklagas han för att ha inbjudit representanter för svenska kraftföretag i regeringens namn utan att något formellt beslut fanns samt att vid dessa överläggningar ha försökt påverka företagen i viss riktning. Vänsterpartiet kommunisterna finner det emellertid inte särskilt anmärkningsvärt att en minister tar initiativ inom sitt ansvarsområde. Så har också socialdemokratiska regeringsmedlemmar gjort tidigare. Inte heller är det särskilt märkvärdigt att vederbörande försöker att så långt det är möjligt påverka besluten, inte fatta dem. Det sker också inom alla regeringar. Vi kommer därför att avstå i omröstningen under avsnittet il: Vänsterpartiet kommunisternas kritik av regeringens energipolitik ligger på ett annat plan och riktar sig också i viss mån mot socialdemokratin. Den kritiken vänder sig mot hur resurserna i samhället används, mot hur energi förslösas för kortsiktiga vinstintressens skull och mot den rovdrift av våra gemensamma tillgångar som detta innebär. Men detta har inte med enskilda regeringsmedlemmars agerande att göra, vilket ju den här debatten skall handla om.
Herr talman! Får jag bara till herr Svensson i Eskilstuna säga att jag är beredd att när som helst ta en debatt om energipolitiken med herr Svensson utom när kammaren diskuterar rent konstitutionella frågor — det kan inte rimligtvis vara rätta tillfället att diskutera energipolitikens innehåll i sak. Får jag vidare påpeka för herr Svensson att jag i mitt anförande hänvisade till att riksdagen av regeringen har beställt en omprövning av energipolitiken till 1978. Av vad herr Svensson sade om att det är nödvändigt att föra en helt klar och entydig energipolitik tycks man kunna dra slutsatsen att en sådan omprövning över huvud taget aldrig skulle ha kommit till stånd om socialdemokratin hade suttit kvar med regeringsansvaret. Men vi var ju ändå överens om 1975, herr Svensson, att den typen av omprövning skulle komma under alla omständigheter. Och den typen av omprövning måste alltid innebära en osäkerhet. I fråga om de konstitutionella aspekterna av det ärende vi nu diskuterar återstår ytterst litet av sådant som skulle kunna föranleda en anmärkning av något slag. Jag vidhåller min uppfattning att vad socialdemokratin nu uppenbarligen försöker göra är att använda konstitutionen till något helt annat än det konstitutionen faktiskt är avsedd för. Och jag tycker det är synd att de gör så i en debatt av sådan vikt som denna.
Herr talman! Jag tycker naturligtvis att det är frestande att avstå från att störa denna Sörgårdsidyll som målas upp av det borgerliga regeringsäktenskapet. Man blir nästan rörd när man hör herr Unckel tala här. Men även med risk för att trampa på ömma tår måste jag återföra debatten till verkligheten, och den handlar om en intressant konstitutioneil händelse som inträffat. Vi har nu fått den första trepartiregeringen sedan det demokratiska genombrottet. Från socialdemokratins sida varnade vi redan före valet för att ge de här splittrade partierna ansvaret för regeringspolitiken. Nu har vi fått bevis — även om jag retar herr Fiskesjö som vill förbjuda oss att citera ur en viss bok — genom Kaj Hammerich för vad som hänt med kompromissernas koalition. Vi får successivt uppleva resultatet, men först i efterhand får vi läsa om hur partiledarna tränade vredesutbrott inför sina medarbetare som förberedelse inför mötena med övriga regeringsbildare. Och vi får i efterhand klart för oss hur hårt det satt åt i förhandlingarna om Barsebäck 2 skulle få startas och hur det gick till när folkpartiets familjepolitik kompromissades bort. Även om vi visste att de borgerliga var djupt oeniga om det mesta får vi nu uppleva saker som vi inte väntat oss. Att det blev tre bevakningsoch kontrollkanslier i stället för ett samordningskansli är uppseendeväckande. Är det någon regering som behöver samordningsinstanser så är det ju vår nuvarande. Jag vill säga till herr Unckel: Att moderaterna och folkpartiet efter de hårda förhandlingarna om Barsebäck 2 nu i efterhand är beredda att sanktionera energiministerns försök att få Barsebäck stoppat är överraskande. Det är också överraskande att en regering som i flera sammanhang kritiserat den socialdemokratiska för slarvig lagstiftning har mage att presentera en så otillfredsställande produkt som villkorspropositionen är. Det går inte att tolka den på väsentliga punkter, och det kan man också påpeka från konstitutionella utgångspunkter. Jag tycker också det är egendomligt att den borgerliga gruppen är beredd att kritisera Rune Johansson då han gjort en målmedveten och helhjärtad satsning på sysselsättningen i Norrbotten men ställer sig bakom energiministerns försök att sabotera den framtida energiförsörjningen. Riksdagen stod bakom satsningen på Norrbotten, däremot kan jag aldrig förstå att regeringen har stått bakom energiministerns agerande. Det måste nog kännas besvärande för herr Unckel att uttala sig om hur väldigt tillfredsställande det är att ha fått en särskild energiminister.
Herr talman! I sitt idoga letande efter en konstitutionell infallsvinkel på energipolitiken har nu herr Svensson i Eskilstuna via barnomsorgen lyckats ta sig in på regeringsskiftet i sig. Att regeringsskiftet i sig är en konstitutionell händelse är vi överens om, herr Svensson, men det intressanta med regeringsskiftet har vi redan klarat av i den debatt som föregick denna. Den politiska bedömningen får vi nog båda överlåta åt väljarna att göra vid valet 1979.

Herr talman! Vad som nu anförts av herrar Johansson i Trollhättan och Svensson i Eskilstuna bestyrker det jag förutsatte när vi började den här debatten, nämligen att det i huvudsak skulle bli fråga om politiska deklarationer från den socialdemokratiska oppositionens sida. Vi har i den fråga som nu behandlas fått höra mycket engagerade inlägg från ett par av de främsta kärnkraftsentusiasterna i riksdagen. Jag vill naturligtvis inte förmena dem som hyser obegränsad och oreserverad tilltro till kärnkraften som den framtida energikällan att ge uttryck för detta. Jag tycker bara att det är litet konstigt att det kommer i en debatt om granskningen av regeringens arbete. I övrigt kan konstateras att man på den socialdemokratiska sidan är väldigt olycklig med sina definitioner. I den debatt som förts har varken Hilding Johansson eller Olle Svensson förmått att klarlägga vad de menar med ministerstyrelse. Om jag förstått de båda talarna rätt, så innebär ministerstyrelse att ett statsråd har samtal med en utländsk myndighet eller med en inhemsk bolagsstyrelse. Jag noterar detta med förvåning. Hilding Johansson och Olle Svensson kommer onekligen att förbrylla framtida författningshistoriker. I den debatt som vi hade tidigare i dag gjorde Hilding Johansson hårda utfall mot regeringen och anklagade den för att fördärva parlamentarismen. Olle Svensson var inne på samma tema. Jag bad då Hilding Johansson exemplifiera på vad sätt parlamentarismen hade fördärvats av den nya regeringen. Som svar på detta hänvisade herr Johansson bl.a. till vad han skulle komma att säga i debatten om handläggningen av energipolitiken. Eftersom jag är intresserad av den problematiken, lyssnade jag uppmärksamt till vad han hade att säga. Någon exemplifiering av på vilket sätt parlamentarismen fördärvats fick jag dock inte. Jag börjar numera helt allvarligt mer och mer luta åt att varken Hilding Johansson eller Olle Svensson vet vad som menas med parlamentarism. Tydligen blandar de samman, bland mycket annat, t.ex. ministerstyrelse och parlamentarism. Det har ju varit ett slags ledtema i den senaste biten av diskussionen. Det är nästan genant att behöva påpeka att parlamentarismen som princip ju inte säger någonting om regeringens arbetsformer. Det kan noteras att i parlamentarismens ursprungsland England har man av tradition en långtgående ministerstyrelse. En lång rad andra länder med ministerstyrelse är inrangerade i den stora gruppen parlamentariskt styrda stater. Med hänsyn till att det kan vara av intresse att vid en framtida debatt om dessa saker veta var de olika sidorna står rent definitionsmässigt, skulle jag nu vilja be Hilding Johansson och Olle Svensson eller en av dem att ge den nya socialdemokratiska definitionen av begreppet parlamentarism.

Herr talman! Det är lätt att svara på den frågan. Svaret har flera gånger formulerats här, men herr Fiskesjö har vägrat att lyssna på oss. Vi har sagt att regeringen bör uppträda som en enhet utåt. Den kan få föra sina diskussioner innan den fattar beslut, men sedan den fattat ett beslut skall den ta ett kollektivt ansvar för sina handlingar. Det är från den utgångspunkten vi har kritiserat energiministerns inhopp när det gällde Barsebäck 2. Det är enligt min mening egendomligt att moderaterna är så undfallande gentemot centern. Jag tycker nämligen att om regeringen bestämmer sig för en viss inriktning av energipolitiken bör man fullfölja denna, och då bör energiministern ha ansvaret för det. Vad säger nu herr Unckel till sina väljare i Finspång, där vi har STAL LAVAL, som är mycket beroende av den virriga energipolitik som förts? Jag är säker på att man från det privata näringslivets sida är villig att instämma i våra uttalanden om att man har fått en ryckig energipolitik. 1975 års beslut förutsatte en omprövning 1978, men det var klara riktlinjer för vad som skulle hända under den perioden. Nu är det bara oklarhet. Jag tycker att det av moderaterna och folkpartiet ändå måste upplevas som ett smärtsamt offer på koalitionsregeringens altare att i det här majoritetsbetänkandet berömma den nya inriktningen av energipolitiken. Man säger ju att man finner det mycket tillfredsställande att den nya regeringen organiserat sitt arbete på ett sätt som medger att energifrågorna kan ägnas större uppmärksamhet.

Herr talman! Jag vill bara stillsamt upplysa Olle Svensson om att de beslut i energifrågorna som hittills har träffats av regeringen och riksdagen har fattats under fullständig enighet inom den majoritet som bär upp regeringen. Propositionerna har lagts av en enig regering, och majoriteten i riksdagen vid besluten har bestått av de tre samverkande partierna. Sedan noterar jag med tacksamhet att åtminstone Olle Svensson är beredd att gå så långt att han tillåter statsråd att före besluten diskutera och ha litet olika meningar. Det är en generositet värd att notera. För att för min del avrunda debatten om parlamentarismen skulle jag bara vilja ge den gamla traditionella och vedertagna definitionen av parlamentarism. Parlamentarismen innebär att det finns ett direkt beroendeförhållande mellan regering och riksdag. Regeringens tillvaro bestäms av opinionen i riksdagen. Så enkelt är det. Om regeringen inte längre har stöd av riksdagen, skall den avgå. För att göra det möjligt för riksdagen att tvinga en regering att avgå, har vi infört en särskild ordning i vårt land, s.k. misstroendeförklaring. Det är detta som är parlamentarism. Däremot utsäger den parlamentariska principen ingenting om hur regeringen internt skall ordna sina arbetsförhållanden.
Herr talman! Jag är förvånad över att herr Fiskesjö fortfarande begär bevis från vår sida med anledning av den kritik vi riktar mot energiministern. Bevisen finns ju i betänkandet. Det är riktigt att regeringens beslut fattades kollektivt, men innehållet i vår kritik sammanfattas på s. 48 i betänkandet. Jag citerar: ”Enligt utskottets mening är energiministerns agerande i dessa frågor i flera avseenden uppseendeväckande. Besöket i Frankrike — mitt uppe i en känslig förhandlingssituation — ägde rum utan tillfredsställande kontakter med det förhandlande svenska bolaget och berörda kärnkraftsproducenter. Vid samtalen med Sydkraft försökte energiministern genom påståenden vilka av representanter för bolaget uppfattades som påtryckningar om svårigheter som uppenbarligen inte förelåg att få bolaget att avbryta driften av Barsebäck 2.

Det är intressant att notera med vilken undersåtlighet denna nya praxis godkänns av folkpartiet och moderaterna.
Herr talman! Såvitt jag förstår vidgade Olle Svensson i sitt senaste inlägg definitionen av parlamentarismen. För att en regering skall kunna besluta, skall den tydligen även ha olika bolags godkännande.

Herr talman! Jag vill kommentera några av de frågor som har tagits upp i debatten. Det gäller bl.a. frågan om påtryckningar på Sydkraft att inte driva reaktorn. Från utskottsutfrågningarna föreligger, såvitt jag förstår, samstämmiga uppgifter från energiministern och Sydkraft om vad som förekom, nämligen att energiministern var beredd att låta regeringen pröva ekonomisk ersättning för att Sydkraft inte skulle starta provdriften. Den ersättningen skulle då utgå till dess oklarheterna om upparbetningsavtalen hade skingrats. Avsikten var, som tidigare sagts, att minska de ekonomiska åtaganden som staten eventuellt annars hade måst göra. Eftersom Sydkraft var ointresserat fick frågan bero. Man kan då knappast tala om påtryckningar, eftersom saken har diskuterats vid de överläggningar som åtminstone vid ett par tillfällen förekommit mellan energiministern och kraftföretaget. En sak i Hilding Johanssons anförande tycker jag man bör klara ut, och det gäller hans citat ur Sydsvenska Dagbladet. Citatet innehöll en beskrivning av hur energiministern besökt upparbetningsföretaget. Hilding Johansson gjorde själv ingen reservation, varför jag gärna vill framhålla, och det har sagts tidigare i dag, att besöket inte gällde upparbetningsföretaget utan den franska myndigheten. Det är naturligt, säger Olle Svensson, att socialdemokraterna granskar energipolitiken. Då vill jag fråga: Från vilka utgångspunkter? Jag vill gärna citera Hilding Johanssons inledningsanförande vid dechargedebatten föregående år, då han sade: ”Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För den allmänna politiska kontrollen svarar emellertid riksdagen i dess helhet.” Jag tycker att man kan instämma i Hilding Johanssons synpunkter från förra året. Men det är märkligt att Olle Svensson med sin långa erfarenhet av arbetet i konstitutionsutskottet nu så totalt har fallit utom ramen när det gäller konstitutionsutskottets granskningsuppgifter. Slutligen, herr talman, sade jag i mitt tidigare inlägg att man varken i den socialdemokratiska reservationen eller i anförandena har kunnat peka på ett enda ärende där beslut otillbörligt har fattats av energiministern. Jag vidhåller det påståendet också när det gäller denna senare del av debatten.

Herr talman! Jag konstaterar att inte heller detta inlägg ger belägg för att ministerstyre har utövats, nämligen på det sättet att energiministern utan uttryckligt bemyndigande från regeringen har fattat några avgörande beslut i denna fråga. Beträffande den andra delen om avtalet noterar jag att de diskussioner som energiministern har fört med det franska atomenergiorganet har rört frågan huruvida det fordras mellanstatliga avtal eller inte, beträffande det avtal som alltså är träffat. Det har också sagts i debatten att det är ett avtal på företagsbasis. Jag kan inte bedöma huruvida det sedan kommer att fordras även mellanstatliga avtal i enlighet med de diskussioner som energiministern har fört.
Herr talman! Det är inte jag, Hilding Johansson, som har infört begreppet parlamentarism i denna debatt, det är ni som har gjort det. Ni gör det i reservationen som vi har behandlat tidigare i dag och ni har gjort det upprepade gånger i denna debatt. Här har använts begreppet Fälldinparlamentarism som om det skulle vara någon speciell form av parlamentarism. Det har då använts i nedsättande bemärkelse och man har försökt att på den vägen — som man gör i den allmänna socialdemokratiska agitationen numera — misstänkliggöra den sittande regeringen utan att det finns någon som helst saklig grund för detta. Sedan sade Hilding Johansson att han hade sin definition och jag har min. Den definition vad gäller parlamentarism som jag återgav är den allmänt vedertagna, och nu noterar jag att Hilding Johansson i sitt senare inlägg har nyktrat till. Om man tar upp de punkter som Hilding Johansson angav i sin definition av parlamentarism skulle jag vilja fråga på vilka punkter den nya regeringen har fördärvat parlamentarismen. Hilding Johansson säger vidare att vad han i samband med energipolitiken har talat om inte har varit parlamentarismen som sådan, utan det har varit frågan om ministerstyre.

Herr talman! Det har fallit på min lott att framföra några synpunkter beträffande reservationen 4 i konstitutionsutskottets betänkande nr 44. Frågan om lokalisering av en postoch godsterminal till Solna är ingalunda ny, inte ens för riksdagen. Frågan har behandlats i riksdagen flera gånger under de senaste åren. ;Redan 1966, när riksdagen antog propositionen 99 och godkände avtalet mellan staten och Stockholms stad m.fl. kommuner om överlåtelse av vissa delar av Järvafältet, framgick det av köpeavtalet att avsikten var att förlägga en postoch godsterminal till en viss del av området. Det slogs också fast att ”envar kommun” skall medverka dels till skyndsam erforderlig planläggning av Kronans inom kommunen behållna områden å Järvafältet”. Som framgår av det utskottsbetänkande som vi nu behandlar har riksdagen senare vid flera tillfällen behandlat frågan, och långvariga överläggningar har även ägt rum mellan Solna kommun och staten. Terminalfrågan såg också ut att gå mot en välbehövlig lösning i början av 1976. Under valrörelsen lovade centern att frågan om en postoch godsterminal i Västerjärva, Solna kommun, skulle omprövas. Den 23 oktober 1976 tillkännagav bostadsministern att regeringen hade för avsikt att upphäva den socialdemokratiska regeringens beslut av den 1 april. Sedan fattade regeringen sitt beslut den 11 november utan att ha underrättat riksdagen och utan att de berörda personalorganisationerna getts erfor derligt tillfälle att yttra sig. Enligt min mening åsidosatte man företagsnämndsavtalets bestämmelser. I förordningen om företagsnämnder heter det: ”I fråga som är väsentlig för myndigheten eller dess anställda skall samråd och information ske i företagsnämnd för att taga till vara de anställdas erfarenheter och kunskaper och tillgodose deras intresse av insyn i myndighets verksamhet.

Jag kan bara nämna att man enligt kungörelsen skall främja effektiviteten och trivseln på arbetsplatsen. Den arbetsmiljö som råder vid Stockholm Ban är så dålig, att ett omedelbart tillmötesgående av de anställdas krav på nya och ändamålsenliga lokaler borde vara en naturlig åtgärd. Terminalen skulle bl.a. kunna lösa de besvärliga arbetsmiljöproblem som personalen har vid den nuvarande postoch godsterminalen. De anställda har under drygt tio års tid genom sina fackliga organisationer krävt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid postkontoret Stockholm Ban. Genom regeringens beslut i november, tillkännagivet i oktober, åsidosattes personalens rättmätiga krav på inflytande när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Det åsidosatte också vad som föreskrives i kungörelsen om företagsnämnder inom statsförvaltningen. Eftersom riksdagen vid flera tillfällen behandlat frågan om var en framtida postoch godsterminal skulle vara lokaliserad, borde frågan även den här gången ha underställts riksdagen. Så sent som i maj 1975 uttalade sig riksdagen, på förslag av trafikutskottet, för att de anläggningar varom här är fråga skulle bedömas ”som nödvändiga för att de stora trafikoch servicebehov som inom området föreligger skall kunna tillgodoses på ett betryggande sätt. Något annat lämpligt alternativ för lokalisering av anläggningarna har av verken ej heller befunnits föreligga.” Det hade varit naturligt att regeringen inhämtat riksdagens åsikt i den här frågan när man skulle frångå av riksdagen tidigare fattade beslut. Sammanfattningsvis måste således regeringens handläggning ifrågasättas på två punkter. Jag syftar för det första på åsidosättandet av gällande företagsnämndsavtal för statsförvaltningen, enligt vilket berörd personal skall ges tillfälle till information och samråd. Detta borde ha varit helt naturligt i en för personalens arbetsmiljö och trivsel så väsentlig fråga. För det andra syftar jag på att det enligt min mening var fråga om ett åsidosättande av riksdagens tidigare fattade beslut, eftersom frågan förut vid flera tillfällen behandlats av riksdagen, som då ställt sig bakom en placering av berörda anläggningar i Solna. Jag vill, herr talman, med det anförda yrka bifall till reservationen 4.

Herr talman! Frågan om lokalisering av postoch järnvägsterminal till Solna skulle nog inte ha lyfts upp till en dechargefråga om det här inte hade gällt en av de största politiska tvistefrågorna i Storstockholmsområdet. Det hindrar inte att frågan är intressant för oss. Den har sitt intresse som ett typexempel på den stora åsiktsskillnad som råder mellan socialdemokratin å ena sidan och de icke-socialistiska partierna å den andra. Detta är ett exempel på hur en socialdemokratisk regering utnyttjar sin makt att styra och ställa över folkets huvud. Så handlade den förra regeringen i Solnaärendet, och så har det gått till förut här i världen. Utan några personjämförelser i övrigt — exempelvis med herr Karlsson i Malung — vill jag säga att den socialdemokratiska politiken i Järvafältsfrågan påminner om kejsar Napoleon, som under det tidiga 1800-talet försökte förändra Europas karta över folkets huvuden. Det tyckte Europas folk inte om. Napoleon mötte så småningom både sitt Leipzig och sitt Waterloo. På samma sätt har den gamla socialdemokratiska regeringen i Sverige försökt förändra Järvafältet över folkets huvuden. Det tyckte folket inte om — den socialdemokratiska regeringen föll. Som jag sade inledningsvis har Järvafältet varit en stor politisk fråga i Stockholmsregionen. Vi minns ett val för många år sedan, 1962, då socialdemokratin gjorde sitt utspel med Järvafältet som det stora vallöftet. Det skulle där byggas lägenheter för 160 000 människor på tio år. Järvafältet skulle förvandlas till ett trevligt bostadsområde och dessutom behålla många gröna trakter för rekreation. Man skulle starta i stor skala redan 1965. Här målade man ut löftets land. Om terminaler talade man inte — det kom senare. Först kom planerna på en terminalanläggning för SJ, därefter kom också en postterminal. Om dessa planer, herr Karlsson, stod det inte ett ord i det avtal som herr Karlsson refererade till. Här vill jag gärna skjuta in en parentetisk bisats: Vi skall inte vara oense i onödan. Jag instämmer helt i uppfattningen att personalen på Stockholms Ban behöver en bättre arbetsplats än vad den nu har. Men måste denna nya arbetsplats läggas just på Järvafältet? Det är ju det som tvisten gäller. För en kommunalpolitiker från glesbygdernas och arbetslöshetens Norrland — och dit räknar jag också stora delar av Kopparbergs län —, Ove Karlsson, låter det allra först otroligt att en kommun kan tacka nej till en ny stor arbetsplats. Men Solna är ingen glesbygd. Solna har överfull sysselsättning. Solna är på väg att få dubbelt så många arbetstillfällen som antalet yrkesverksamma i kommunen. Vad Solna behöver är mark för bostäder, mark för rekreation, chansen att skapa en bättre balans och en bättre miljö. I miljöavseende skulle en terminalanläggning på Järvafältet bli förödande. Dels skulle den bilda en mäktig barriär som hindrar folket att nå rekreationsområdena i norr på ett naturligt sätt, dels skulle man bli störd av den intensiva fordonstrafiken som en terminal medför, med över 1000 fordonsrörelser per timme. Det är självklart att en sådan miljöförstöring måste avvisas. Om detta rådde enighet i Solna kommunfullmäktige, över alla partigränser. Och folk i angränsande kommuner stödde Solnas nej. Men i detta läge handlade den socialdemokratiska regeringen snabbt. Man fattade ett unikt beslut. Den 1 april 1976 beslöt regeringen att med stöd av 27 § byggnadslagen förelägga Solna kommun att senast den 31 december 1976 underställa regeringen stadsplan för postterminal inom berört område i Västerjärva. För att vi skall få till stånd en analyserande debatt i detta ärende vill jag nu gärna ställa ett par frågor till den socialdemokratiske talesmannen: Hur går den gamla regeringens beslut ihop med de nyligen fattade besluten om kommunal demokrati, om kommunalt självstyre? Är ni medvetna om att det i förarbetena till byggnadslagen utsades att 27 § var en undantagsbestämmelse som endast skulle användas när en kommun försummat sina skyldigheter? Anser ni att Solna missbrukat sitt stadsplanemonopol? Eller var det så att lex Järva skulle bilda inkörsporten för att sedan kunna tvinga på motsträviga kommuner kärnkraftverk, avfallslager och allsköns miljöbekymmer? Dessa frågor måste ställas, eftersom ni tagit så illa vid er av den nya regeringens åtgärd att upphäva beslutet från den 1 april 1976. Det är väl ändå när allt kommer omkring detta upphävande av den gamla regeringens beslut som är bakgrunden till att ni nu försöker konstruera en dechargeanmärkning. Låt oss då se på reservationen. I tredje stycket s. 49 i utskottets betänkande säger reservanterna avslutningsvis: ”Enligt utskottet borde riksdagens åsikt om en ändrad lokalisering ha inhämtats.” Detta är en rätt märklig formulering, för av sammanhanget får man intrycket att reservanterna därmed kritiserar den gamla regeringen. Men det var väl inte deras åsikt. Jag fick f. ö. klart för mig av Ove Karlssons inlägg att det inte heller var meningen. Därför borde meningen förmodligen in i nästa stycke, där reservanterna kritiserar vad man kallar ”åsidosättande av gällande företagsnämndsavtal för statsförvaltningen”. Men vad är det som har hänt? Den nya regeringen har inte fattat något beslut om ny lokalisering av postoch järnvägsterminalen. Den har endast beslutat upphäva den gamla regeringens tvångsåtgärd mot Solna kommun. Regeringen har därutöver hemställt att Stockholms läns landstings regionplanenämnd skulle utreda frågan. Innan man fattade detta regeringsbeslut den 11 november förekom det faktiskt ett sammanträde med personalrepresentanter den 3 november. Detta tycks ha undgått herr Karlsson helt och hållet, trots att det har funnits med i utskottets handlingar. Av dessa fakta framgår att reservationen har en bräcklig grund. Frågan är om den har någon grund alls längre. Man startade ju mycket starkt med den här frågan i utskottet, men undan för undan tycks luften ha gått ur reservanterna, precis som i det bekanta fallet med tyget: det bidde varken rock eller väst; det bidde inte ens en fingertutt! Eller är det måhända så, att man mäter den gamla regeringen med en måttstock och den nya regeringen med en helt annan måttstock? Då vill jag fråga herr Ove Karlsson: Var finns då den konstitutionella konsekvensen? Man skall väl mäta med samma mått. Låt oss därför få höra hur den gamla regeringen handlade. På vilket sätt gick den till riksdagen och begärde dess åsikt om terminallokaliseringar? På vilket sätt skedde informationen till företagsnämnder och anställda om den gamla regeringens beslut i terminalfrågorna? På vilket sätt informerade den berörda parter om att 27 § byggnadslagen skulle utnyttjas? Jag försäkrar att vi med största spänning emotser svaret på dessa frågor. Kanske kan det kasta något ljus över en av de dunklaste dechargereservationer som har förekommit på senare år. I avvaktan på herr Ove Karlssons svar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som vi har hört beslöt den socialdemokratiska regeringen den 1 april 1976 att ålägga Solna kommun att upprätta stadsplan för en postterminal. Detta gjorde regeringen tvärtemot en enhällig lokal opinion. Beslutet kritiserades, bl.a. här i riksdagen, på två grunder: dels i den principiella frågan, om staten skall tvinga en kommun att planera för en anläggning som kommunen inte vill ha, dels därför att hänsyn inte hade tagits till miljöoch regionalpolitiska skäl. Kommunen hade fått stöd av regionplanenämnden, som ställde sig kritisk till lokaliseringen. Kommunens representanter sade, att man inte hade fått del av underlaget för beslutet, och att man inte hade fått veta någonting om vad alternativa lösningar skulle kosta. Man tyckte dessutom i kommunen att staten använde sig av andra påtryckningsmedel. Staten äger nämligen 54 926 av marken i Solna kommun. I kommunen upplevde man situationen så, att staten utnyttjade sin starka ställning som fastighetsägare och, när det gällde att granska andra stadsplaner, för att bringa kommunen på knä. I miljöfrågorna påpekades från kommunens sida stora nackdelar: redan nu har man alltför många arbetsplatser och ett alltför litet antal bostäder. Detta område är lämpat för bostadsbebyggelse. Dessutom skulle det bli ytterligare en hård belastning på en redan pressad trafiksituation — det skulle bli fråga om ett tusental fordonsrörelser per timme, varav 700 i tung trafik — och ett område lika stort som 85 fotbollsplaner skulle planas ut och hårdgöras, med alla de miljöskador som detta skulle innebära, bl.a. stora mängder dagvatten, delvis förorenat. Terminalområdet skulle bli en barriär mellan bostäderna i Solna och de stora grönområdena längre norr ut. Också de fackliga organisationerna i kommunen var emot lokaliseringen, lika entydigt som politikerna.

Det här beslutet upphävdes av den nya regeringen den 11 november 1976. Man tog, som herr Nordin påpekade, inte ställning till någon lokalisering, utan man bad landstinget utreda frågan ytterligare för att ge möjlighet till en ny prövning. Avsikten var att undersöka om man kunde hitta en lösning som alla berörda — såväl regionen och kommunen som de statliga verken — kunde enas om. Nu riktar socialdemokraterna kritik mot det nya beslutet. I första hand tar de upp arbetsmiljöfrågorna. Det är riktigt att arbetsmiljön vid posten på Stockholm Ban är otillfredsställande, men frågan måste då ställas: Vem har ansvaret för detta? Enligt den lösning som den socialdemokratiska regeringen ville driva igenom, skulle en inflyttning i den nya terminalen för postens del kunna ske 1982. Vi vet inte hur stor försening den nya regeringens beslut innebär. Utredningen skall bedrivas så att den är klar under första halvåret 1977, sägs det. Regionplanenämnden kommer, såvitt jag har hört, att få ta ställning till dess förslag den 17 juni. Hur lång tid som behövs för ett nytt bygge någon annanstans vet vi inte heller; det beror på hur omfattande en sådan lösning blir. Vi kan bara konstatera, att vi i dag inte vet om det över huvud taget blir någon försening av postterminalens utflyttning. I varje fall är det den gamla socialdemokratiska regeringen som har ansvaret för postens arbetsmiljö på Stockholm Ban ända fram till 1982 — dessförinnan har den nya regeringen inget ansvar — för det var ju då posten skulle ha fått flytta ut enligt de tidigare planerna. När man har hållit på och regerat i många år borde man ju ha upptäckt de här arbetsmiljöproblemen, så att de inte från dagens datum skulle få vara i ytterligare fem år, om man tycker att de är så helt otillfredsställande. Det ansvaret kan man inte lasta över på någon annan. Blir det förseningar efter 1982, då är det den nya regeringen som får ta ansvaret för dem. Det utredningsarbete som nu bedrivs, bekräftar att den nuvarande regeringen fattade ett riktigt beslut. Nya alternativ kommer fram. Enligt vad jag har fått uppgift om prövar man en rad olika lokaliseringar, och det vore konstigt annars. Det som sades i den tidigare diskussionen — att det inte finns någon annan lösning — borde få var och en som studerar den här frågan att bli misstänksam. Man måste fråga sig: Vad hade hänt, om det här området i Västerjärva inte hade funnits tillgängligt? Hade - Nr 138 hela postverksamheten i Stockholm brakat ihop då? Vi fick aldrig några besked om vilka kostnader eller nackdelar som det hade lett till. Men det är klart att någon annan lösning måste finnas, även om den från postens och järnvägens synpunkt är sämre. Vi måste ju också ta hänsyn Granskning av till andra intressen. statsrådens När saken diskuterades här i riksdagen för ett år sedan kunde vi konstatjänsteutövning tera att SJ:s flyttning från Norra station var det inte någon större brådska — m.m. med. Det skulle inte förvåna mig, om man kommer att finna att SJ faktiskt kan ligga kvar med sin terminal på Norra station. Enligt de Lokalisering av uppgifter jag har fått går det att bygga den s.k. norra länken vid Norra = postoch järnvägsstation och ändå avsätta det utrymme som SJ har sagt att man absolut = terminal till Solna behöver. Då gäller frågan alltså posten. Det kan inte vara absolut nödvändigt att lägga ihop postoch godsterminalerna. De ligger ju inte ihop i dag, och ändå fungerar postverksamheten hyggligt. Solna hade tidigare föreslagit att SJ-terminalen skulle ligga kvar och att posten skulle flytta till Lundaområdet i Solna. Ett nytt alternativ som kan bli intressant är att lägga postens terminal i det område där de gamla tåghallarna i Tomteboda nu finns. Jag kan inte för dagen uttala mig mer i detalj om det förslaget, men uppenbart är att det har vissa påtagliga fördelar när det gäller läget. Det ligger nära centrum, nära rangerbangården och nära Norra station. Mycket pekar alltså på att det alternativ, som jag talade för i en interpellationsdebatt för ett år sedan, är möjligt att förverkliga, nämligen att låta SJ ligga kvar vid Norra station med sin godsterminal och snabbt söka en ny lokalisering för postens terminal. Det är troligt att en sådan bör ligga på norra sidan av staden, men man bör också undersöka om en viss del av verksamheten kan förläggas i södra förorterna, som ju verkligen behöver flera arbetsplatser. Nu sägs här att regeringen inte skulle ha följt riksdagens beslut från maj 1975. Vad var då riksdagens beslut? Herr Ove Karlsson i Malung citerade litet ofullständigt. Det sägs ingenting i riksdagens beslut om att Solna skall tvingas att göra stadsplan — och regeringen har ju beslutat att Solna inte skall tvingas till detta. Jag får citera ytterligare ur trafikutskottets betänkande nr 8 år 1975: ”Sedan åtskilliga år tillbaka pågår därför ett omfattande och komplicerat utredningsoch förhandlingsarbete för att i samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter m.fl. få till stånd en för de olika parterna så gynnsam lösning som möjligt av frågorna. Det måste enligt utskottets uppfattning få ankomma på de båda verken att fortsätta arbetet härmed” — alltså att i samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter få till stånd en gynnsam lösning för de olika parterna. Det var det man skulle fortsätta med enligt utskottets uttalande, inte att tvinga Solna kommun till en lösning som man där enhälligt var emot. Utskottet pekade också på att ”staten såsom en stor arbetsgivare i 9 regionen har ett ansvar för en förbättrad inomregional balans”. Tog man det ansvaret genom att tvinga Solna kommun att bygga en mängd nya arbetsplatser ute i Västerjärva? Det togs naturligtvis ingen som helst hänsyn till den inomregionala balansen när man ville tvinga Solna kommun till detta.

Det är den nya regeringen som har följt riksdagens beslut, och det var den gamla regeringen som åsidosatte vad trafikutskottet här har uttalat. Men detta avsnitt av utskottets betänkande citerade inte Ove Karlsson, och det kan jag förstå. Det sägs också i det avsnitt som Ove Karlsson citerade att verken inte har funnit att något annat lämpligt alternativ föreligger. Men riksdagen har inte uttalat sig i den frågan. Det är klart att om regeringen åtar sig att tvinga igenom det som två verk begär, då anstränger sig inte verken för att hitta någon ny lösning. Men nu är man i färd med att diskutera nya lösningar. Antagligen kommer man att finna att den lösning som verken vill ha, är den från deras synpunkt mest fördelaktiga. Men jag skulle inte bli förvånad om den lösning som man slutligen stannar för — och som alltså tillgodoser såväl kommunala och regionala intressen som postens och järnvägens intressen — också blir fullt acceptabel från verkens synpunkt. Det är min övertygelse att det finns en sådan lösning, och det är bra att regeringen nu har gjort ansträngningar för att snabbt få fram material som kan leda till en samförståndslösning och inte en tvångslösning. Jag ber att få ansluta mig till utskottsmajoritetens skrivning.

Herr talman! Under den korta tid jag har möjlighet att replikera skall jag bara med anledning av den diskussion som drogs upp av herr Nordin säga ett par tre saker. Det är intressant att lyssna till herr Nordins intresse för att Solna kommun inte skall behöva ha några bekymmer i framtiden med industrier eller industrianläggningar.

Här kan man alltså i riksdagen i ett för hela landet så viktigt ärende som frågan om en postoch järnvägsterminal ändå är plädera för en uppfattning som til syvende og sidst innebär att man går en enda av landets kommuner till mötes till 100 96 och inte lägger något som helst ansvar på en specifik kommun. Vad menar herr Nordin med sitt tal om att den gamla regeringen beslutade över folkets huvuden? Menar herr Nordin med ”folkets huvuden” de tusentals anställda vid Stockholm Ban som sedan årtionden tillbaka arbetar under helt vidriga förhållanden, eller menar han med ”folkets huvuden” de villaägare i Solna som bara säger nej till en enligt deras mening störande arbetsplats? På den frågan bör riksdagen få ett svar innan denna debatt är slut. Sedan gjorde herr Nordin en rad andra uttalanden i sitt inlägg som jag inte hinner bemöta, men jag stannar vid ett par. I en interpellationsdebatt som jag i höstas hade med kommunikationsministern, som är en annan ansvarig minister i detta ärende, ställde jag två frågor som också återkommer i dechargen. Den ena frågan löd: På vilka grunder har regeringen beslutat upphäva tidigare beslut om byggande av postoch godsterminal i Solna? Den andra frågan löd: Vilka diskussioner förde bostadsministern med SJ, postverket och de anställdas organisationer innan man gav offentlighet åt beskedet om att Solna skulle slippa terminalen? Vilka diskussioner förde man med de anställdas organisationer, med SJ och med postverket innan detta beslut togs? Det är en viktig fråga i dechargedebatten när det gäller hanterandet av företagsnämndsavtalet. Ytterligare en uppgift, herr talman! Det är om statens eget markområde i Solna kommun som striden står. Det är inte Solna kommuns eller någon annans markområde, utan det är statens mark som det var tänkt att bygga en terminal på för de statliga verken statens järnvägar och postverket. Solna kommun hölls sannerligen inte utanför denna debatt och diskussion. Redan 1963-1964 gjorde man upp en skiss i regionalplanekontorets regi. Solna kommun var inblandad och informerad. 1966 kände kommunen till planen på en godsterminal. 1968 lämnades ett statligt betänkande, enligt vilket området föreslogs avsättas för godsterminal. 1969 antog de fem Järvakommunerna en dispositionsplan för Järvafältet. 1973 framlades regionplanen. Solna framförde vissa önskemål. 1974 fastställdes regionplanen av regeringen. Under hela denna behandling gick man Solna kommun till mötes bl.a. genom att området minskades från 180 hektar, som man från början tänkt, till ca 50 hektar. Man drog alltså ner områdets storlek med en tredjedel. Ingenting hjälpte. Kommunen sade nej, och där står vi i dag. De tusentals anställda vid posten och SJ som arbetar under förhållanden som jag inte är mäktig att här beskriva för kammarens ledamöter skall alltså vänta ytterligare under en oviss tid, innan de får arbetsförhållanden som går att försvara. Kvar står fortfarande de två frågor som jag ställde i höstas och som rimligtvis borde få ett svar innan denna debatt är slut: På vilka grunder upphävde den nya regeringen det tidigare fattade beslutet? Vilka överläggningar hade bostadsministern med SJ, postverket och de anställdas organisationer — i sistnämnda fall enligt företagsnämndsavtalet — innan beslutet om att upphäva den tidigare regeringens beslut meddelades vid ett valmöte i Solna under valrörelsen?

Herr talman! En ny godsoch postterminal måste förläggas till Stockholmsområdet och i anslutning till järnväg. Staten var nu ägare till ett lämpligt markområde, och då det var angeläget att frågan fick en snabb lösning, med anledning av att personalen var i behov av riktiga lokaler, ansåg man att det kunde vara ett lämpligt område att förlägga den till. Något annat område har heller inte kunnat anvisas. Det blir en försening som går ut över personalen — en hårt drabbad personal — som har arbetat under svåra förhållanden i flera år och som vill ha en bättre arbetsmiljö. Jag måste ställa frågan till herr Nordin: Vilken personal har varit kallad till överläggningar och i vilket sammanhang för att ta ställning till en ny förläggning av en postoch godsterminal? Vi vet att personalen tidigare har varit med i skilda överläggningar i dessa frågor, men på vilket sätt har den nu varit inkopplad på detta? Som svar på ett av herr Nordins påståenden om att personalen hade kallats till överläggningarna hänvisar jag bara till vad man skriver i SF:s tidning Statsanställd nr 4 i januari 1977: ”Regeringens handläggning av ärendet har skett på ett sätt som helt strider mot den beslutsprocess som tillämpas i vårt land. Då dessa förhållanden är väl kända av regeringens ledamöter är handläggningen desto mer klandervärd.” Där har SF:s personal på berörd arbetsplats gjort ett uttalande som helt går emot det beslut som har fattats av regeringen. Ett tillämpande av 27 § byggnadslagen kan knappast vara ett åsidosättande av vare sig planmonopol eller kommunal självstyrelse. Det måste klart framgå av förarbetena till 27 § och även av utformningen av paragrafen att kommun kan åläggas att vidta erforderliga åtgärder för att upprätta stadsplan för visst område. Vidare kan knappast någon ha varit okunnig om vad staten avsåg att använda berört markområde till. Jag sade tidigare att redan när det s.k. Järvafältsavtalet ingicks — vilket framgår av vad jag hänvisade till när det gäller propositionen 1966:99 mellan staten och berörda kommuner, däribland Solna kommun +— behöll staten ett markområde avsett för byggande av en terminal. Kommunerna bör således ha känt till planerna på att de områden som staten behöll skulle användas för terminaländamål.

Man gjorde det ”med hänsyn till att frågan om eventuell lokalisering av en godsterminal för statens järnvägar till det av planförslaget berörda området ännu är oklar”. I den av regeringen 1974 fastställda regionplanen gjordes också en markreservation för terminaländamål. Med hänsyn till vad som sades redan 1966 och vad som senare vid flera tillfällen har upprepats och som riksdagen har ställt sig bakom hade det varit fel om den socialdemokratiska regeringen inte hade fullföljt riksdagens beslut och gjort allt för att förlägga en terminal till det berörda området. Vad det är fråga om är att försöka göra dåliga arbetsförhållanden drägliga för personalen. Den borgerliga regeringen har i den frågan gjort en helomvändning på ett sätt som strider mot praxis. Därför bör det stå klart att det enda vettiga nu är ett bifall till reservationen 4.

Herr talman! Jag ställde i mitt första inlägg en del frågor, men jag har just inte fått något svar på dem. Det har ställts frågor till mig, och dem skall jag gärna svara på. Herr Norling frågade mig om jag ansåg att den gamla regeringen hade beslutat över folkets huvuden. Ja visst, jag sade redan i mitt första inlägg att den gamla regeringen hade gjort det. Jag anser att det inte var lagstiftarnas avsikt att 27 § byggnadslagen skulle tillämpas under de omständigheter som rådde den 1 april 1976. Jag tror inte heller att det är med verkligheten överensstämmande när man säger att här står Solna villaägares intressen mot svenska folkets och de postanställdas intressen. Så enkelt är det inte. Man skulle inte över alla partilinjer i Solna säga direkt nej om det bara var fråga om ett villaägarintresse. Det är ett miljöintresse, och som centerpartist är jag angelägen att understryka att vi slår vakt om en god miljö över hela landet — hemma i Örnsköldsvik lika väl som i Solna. Därmed kan vi lämna den delen av debatten. Sedan har det anförts att den omständigheten att staten är ägare till markområdet skulle ge ett bättre underlag för tvångsbeslutet mot Solna kommun. Det är ett märkligt sätt att se på frågan. Om all mark i detta land vore statens, skulle det i så fall innebära att folkets intressen när som helst skulle kunna köras över. Det kan inte ha varit herr Norlings mening att det skall gå till på det sättet, men av hans sätt att argumentera får man det intrycket. I interpellationsdebatten i höstas frågades på vilket sätt de här överläggningarna hade skett. Då lämnade faktiskt kommunikationsminister Turesson ett klart svar. Han sade: ”Bostadsministern och jag kallade representanter för de berörda verken och de anställdas organisationer till överläggningar den 3 november för att diskutera frågan.” Ingen påstod i den debatten att den uppgiften var en lögn. Det är alltså klart att dessa överläggningar har ägt rum. Därmed har man inget fog för påståendet att personalen inte hade underrättats om upphävandet av den gamla regeringens beslut — om man nu inte menar att det skulle vara förbjudet för statsråd och andra politiker att göra utspel. Menar man att sådana utspel skall föregås av överläggningar med anställd personal och att företagsnämnder skall besluta i sådana här fall, då är det fråga om införande av ett helt nytt politiskt system i landet. Är det på det viset, då är denna debatt inte längre en dechargedebatt utan då handlar den om en helt ny inriktning av svensk politik som väljarna egentligen aldrig hade tänkt sig. Till sist, herr talman, vill jag säga att det är egendomligt — men kanske inte så förvånande — att lyssna till Ove Karlsson och Bengt Norling. De har sina ansikten riktade mot Järvafältet och inte åt något annat håll. De gör det med en trosvisshet som skulle ha hedrat den mest övertygade muhammedan. Det är tydligt att Järvafältet har blivit socialdemokratins Mecka.

Herr talman! När man lyssnar till Bengt Norling blir man verkligen förbluffad. Han talar om att personalen sedan årtionden tillbaka har arbetat under helt vidriga förhållanden. Men vem har ansvaret för det? Den nya regeringen kan väl inte ha ansvaret för — jag använder här Bengt Norlings egna ord — att personalen sedan årtionden tillbaka har arbetat under helt vidriga förhållanden! Det måste väl vara den socialdemokratiska regeringen som har ansvaret för detta! Och enligt den socialdemokratiska regeringens planer skulle postpersonalen ha fått vara kvar på sin nuvarande arbetsplats med dessa helt vidriga förhållanden till år 1982. Hur kan man försvara ett sådant handlande? Sedan vill jag ta upp Bengt Norlings beskrivning av Solna kommun. Han säger: I Solna kommun har man låg skatt. Man har ett enda intresse: att bygga villor och radhus m.m. för dem som nu bor i Botkyrka. Man vill ha en miljö som är kemiskt fri från industri. Det är villaägarna i Solna som säger nej till störande arbetsplatser. Enligt Bengt Norlings ord, som jag antecknade, skulle således motivet för att Solna kommun enhälligt har sagt nej till denna lokalisering vara att man vill ha låg skatt, man vill bygga villor och man vill ha kommunen kemiskt fri från störande arbetsplatser och industrier. Det är Bengt Norlings dom över socialdemokraterna i Solna! Det är synd att det inte längre finns någon socialdemokratisk riksdagsman från Solna i kammaren som kunde gå upp och bemöta Bengt Norling, utan att jag får göra det. Beskrivningen stämmer inte alls. Att man har relativt låg skatt är visserligen riktigt, men Solna är inte någon överklasskommun som bara består av villaägare, vilken inte har några arbetsplatser och vilken är kemiskt fri från industrier. Res ut till Solna och titta hur det ser ut Nr 138 där! Det finns nog ingen solnabo som skulle känna igen den beskrivning av Solna kommun som Bengt Norling här levererade på - som man får förmoda — den gamla regeringens vägnar. Det är inte heller så att Solna kommun har varit helt negativ till att. Granskning av lösa dessa frågor. Man har sagt nej till en postoch godsterminal, stor — statsrådens som 85 fotbollsplaner, en yta som skulle planas ut och hårdgöras och = tjänsteutövning där man skulle få 1 000 fordonsrörelser i timmen. Solna har redan tagit — m.m. på sig mer än de flesta kommuner av genomfartstrafik, tung trafik, statliga arbetsplatser och terminaler. Man är beredd att ställa upp och ta post — Lokalisering av terminalen trots att man inte behöver fler arbetsplatser, men man har = postoch järnvägssagt nej till den sammanslagning som skulle medföra att man får en = terminal till Solna gigantisk miljöförstörande anläggning. Man har pekat på Lundaområdet, och nu diskuterar man Tomteboda. Det är alltså inte alls så, att Solna kommun är negativ, men man har velat ha en lösning i samförstånd och inte ett diktat från regeringen. Jag hoppas att jag hörde fel, men jag vill gärna få det bekräftat, när Bengt Norling frågade vilka överläggningar som hade ägt rum med personalen innan Elvy Olsson gjorde sina uttalanden i valrörelsen. Detta var väl ändå en felsägning? Bengt Norling kan väl inte mena att när en oppositionspolitiker, som Elvy Olsson var på den tiden, gör uttalanden i valrörelsen, så skall det föregås av överläggningar med personalen i statliga verk? Jag säger som herr Nordin, att ett sådant nytt politiskt system har hittills aldrig varit på tal, och det är väl inte meningen att vi skall gå in för ett sådant. Jag undrar vad personalen i de statliga verken skulle säga om man som riksdagsledamot och oppositionspolitiker inte skulle få diskutera lokaliseringsfrågor och ha åsikter om dem utan att överläggningar först skall äga rum med personalen. Det tror jag faktiskt de skulle tycka vara mer besvärande än en tillgång. Nu talar vi om riksdagsbeslutet 1975. Ingen av de socialdemokratiska talarna kommenterade mina citat ur utskottsbetänkandet, där det bl.a. heter att överläggningarna skulle fortsätta för att få fram en lösning i samförstånd med regionala och lokala intressen. Där står ingenting om att man skulle tvinga Solna att göra en stadsplan mot en enhällig lokal opinion, såväl politisk som facklig. Det står inte heller att en terminal måste ligga på detta ställe. Det står att verken inte hade kommit fram till någon annan lokalisering. Skall man fullfölja utskottets intentioner om en lösning i samförstånd, så skall man väl göra som den nya regeringen, nämligen be landstinget i kontakt med berörda intressenter få fram en lösning som kan accepteras av alla parter. Det var ju det som stod i riksdagsbeslutet. Det skall man göra i stället för att som Bengt Norling och Ove Karlsson betona att staten är markägare. Staten äger 54 26 av marken i Solna kommun, och staten har alltså redan stora maktbefogenheter gentemot kommunen just som markägare. Det är något som kommunen har känt av åtskilliga gånger. Men det är väl inte så man skall driva lokaliseringsfrågor om man IS vill få lösningar i samförstånd, vilket var trafikutskottets önskan 1975.

Herr talman! Jag förstår att herr Romanus i dag kan delta i den här debatten, eftersom hans kommun Sollentuna numera är bortförd från debatten om en terminal. Så länge Sollentuna fanns med i bilden, stod herr Romanus på min sida i varje diskussion som rörde förläggningen av en sådan här terminal. Nu har herr Romanus klart för sig att hans kommun inte finns med i diskussionen, och då är det inte riskabelt att tala för Solna heller. Jag vidhåller fortfarande, herr Nordin, att Solna vill bygga enbart bostäder på detta område. Det har man både sagt och skrivit. Det har varit det enda skälet när man har sagt nej till terminalen. Jag menar att man då också i en sådan här debatt skall tala om vilka skäl kommunen har haft för att säga nej till en terminal i Solna. Man har velat bygga villor och radhus på det tilltänkta terminalområdet. Det kan inte vara något fel, herr Romanus och herr Nordin, att tala om vad Solna kommun själv har skrivit när man har svarat på remisser i det här sammanhanget. Den gamla regeringen har ansvaret för att det inte har skett någonting, säger herr Romanus. Ja, men vi tog trots allt ett beslut innan vi lämnade kanslihuset om att hjälpa personalen till bättre arbetsförhållanden. Låt vara att beslutet blev impopulärt i Solna, men vi tänkte i första hand på de tusental anställdas arbetsmiljö och lät Solnas intressen komma i andra hand. Det första den nya regeringen gjorde var att upphäva detta vårt beslut. Det är också värt att notera. Vidare är det också absolut nödvändigt att klara ut detta med dateringen när det gäller informationen till de anställda. Det är riktigt att bostadsministern fru Elvy Olsson och moderatledaren Gösta Bohman m.fl. i Solna under valrörelsen sade att om man vann valet så skulle man upphäva den socialdemokratiska regeringens beslut att förlägga terminalen till Solna. Det var alltså ett vallöfte före valdagen. Den 23 oktober talade den nuvarande bostadsministern i Sollentuna, herr Romanus hemkommun. Hon höll ett anförande inför centerpartiets länsstämma, och där beslutade hon i talarstolen att man skulle upphäva den tidigare regeringens beslut. Det var ett klart konstaterande och ett klart beslutsfattande vid ett anförande i Sollentuna den 23 oktober. Den 3 november kallade man till överläggningar med de anställda samt med SJ och postverket — elva dagar sedan bostadsministern i ett anförande hade beslutat på regeringens vägnar att upphäva den tidigare regeringens beslut. Då kvarstår, herrar Nordin och Romanus, fortfarande frågan: Vilka överläggningar hade bostadsministern fört med de anställdas organisationer samt med SJ och postverket före den 23 oktober när talet hölls i Sollentuna? Nog skall det väl vara möjligt att i en så upplysande debatt som vi ändå skall föra här få ett svar på frågan: När och på vilket sätt kallade man till överläggningar före den 23 oktober när talet hölls? Det är lätt för herr Nordin att stå här och nämna datum i almanackan. Ingen i kammaren kan hålla räkningen på vilka tidpunkter det gällde. Men här var det fråga om ett beslut elva dagar innan man kallade till överläggningar. Kvar står alltså frågan: Har man följt företagsnämndsavtalets bestämmelser om att informera och samråda med personalen innan beslut fattades? Och i så fall: När före den 23 oktober kallade fru bostadsministern till sig i departementet representanter för alla personalorganisationer, för statens järnvägar och för postverket och meddelade att hon avsåg att den 23 oktober i Sollentuna offentliggöra att den tidigare regeringens beslut skulle upphävas?

Herr talman! Herr Nordin säger att det gäller ett miljöintresse. Då måste min fråga bli: Är det ett miljöintresse bara för de boende? Har de anställdas miljö ingen som helst betydelse? Herr Nordin har inte heller svarat på de frågor som både jag och herr Norling ställde om när de anställdas organisationer var kallade till överläggningar innan beslut fattades om att riva upp den socialdemokratiska regeringens beslut. Till herr Romanus, som hänvisar till 1975 års riksdagsbeslut, vill jag säga att trafikutskottet anför att det sedan åtskilliga år tillbaka pågår ett komplicerat utredningsoch förhandlingsarbete för att försöka lösa dessa problem. Trots att man har hållit på i flera år har det resulterat i att man har funnit denna plats vara den mest lämpliga. Hade utredningsoch förhandlingsarbetet fortsatt, hade det inneburit — så kommer väl nu också att ske — att man skjutit på en för personalen och dess arbetssituation angelägen åtgärd. Det är naturligt att man skall slå vakt om kommunens självklara rätt att fatta beslut. Den rätten har väl aldrig varit hotad i detta fall. Berörd kommun kan inte ha varit okunnig om att en postoch godsterminal skulle förläggas till detta område, eftersom det framkom på ett tidigt stadium. Det allvarliga i denna fråga — något som jag har framhållit flera gånger tidigare — är agerandet mot berörd personal, eftersom man är beredd att försena en mycket angelägen arbetsmiljöoch trivselåtgärd. När beslut fattas i för personalen avgörande frågor bör dess organisationer ges tillfälle att yttra sig.

Den berörda personalen har varit representerad i de olika projektgrupper som under många år arbetat med frågan om den nya terminalen, men nu har man satts åt sidan. Som framgår av bilaga 12C till utskottsbetänkandet, där en skrivelse från generaldirektörerna Ove Rainer och Lars Peterson återges, strider den borgerliga regeringens beslut mot de principer som statsmakterna har slagit fast när det gäller att höra berörd personal. Därför måste jag ställa frågan till herr Nordin: Vill således den borgerliga regeringen här slå fast att personalen inte är något att lyssna till när de här frågorna skall avgöras?

Herr talman! Bengt Norlings anföranden blir mer och mer intressanta. Nu säger han att jag stod på hans sida i den här frågan ända tills Sollentuna föll bort ur diskussionen. Jag vet mig aldrig någon gång ha hävdat att man skulle tvinga på Solna kommun en lösning mot kommunens önskan. Hade det varit aktuellt att lägga terminalen i Sollentuna mot den kommunens enhälliga önskan, så hade jag varit lika energisk motståndare till det. Jag anser att kommunerna inte skall behöva acceptera en sådan här elefantanläggning bara därför att den är mest effektiv från postens och järnvägens synpunkt. Man får också ta andra hänsyn och se om man inte liksom nu kan ha de olika anläggningarna skilda från varandra, men det har verken inte velat gå in på. Ingen har förnekat att Solna vill bygga bostäder på området. Men jag vände mig mot Bengt Norlings beskrivning av Solna som en kommun, där man har låg skatt och där man har ett enda intresse, nämligen att bygga villor och radhus för botkyrkaborna och andra, en kommun där man vill ha en miljö kemiskt fri från industri och där villaägarna säger nej till störande arbetsplatser. Så är det ju inte i Solna. Solna har redan mer av arbetsplatser, mer av genomfartsleder och terminaler än de flesta kommuner här i landet. Det är inte någon överklasskommun som bara går in för att skapa något slags villamiljö. Den som tror det bör åka ut till Solna och titta på hur det ser ut där. Den socialdemokratiska regeringen tänkte i första hand på de tusentals postanställdas arbetsmiljö, säger Bengt Norling. Men hur kan ni då försvara att dessa anställda fram till 1982 enligt er politik skulle arbeta i en tydligen fullständigt olidlig miljö? Ni har ju haft ansvaret hela tiden och haft möjlighet att lösa problemet tidigare. Den dåliga arbetsmiljön i de nuvarande anläggningarna är ju ingenting nytt. En försening som kan uppkomma efter 1982 — om vilken vi ännu ingenting vet, eftersom vi inte vet vilken lösning man stannar för — har den nya regeringen ansvar för, men fram till dess är det ju ni som har ansvaret. Ta det ansvaret i debatten med de anställda i stället för att försöka lasta över det på någon annan, som inte haft samma möjligheter som ni att lösa problemen! Det är uppenbart att Bengt Norling fortfarande anser att anföranden i valrörelsen av Gösta Bohman och Elvy Olsson borde ha föregåtts av något slags samråd med personalen. Vi hade en interpellationsdebatt här i kammaren den 24 februari, när två andra ledamöter från Stockholms län och jag kritiserade förfarandet att man eventuellt skulle tvinga Solna kommun att göra stadsplan. Nu har ju inte någon av oss hamnat i regeringen — och det var kanske heller inte så troligt att vi skulle göra det — men för säkerhets skull kanske vi också skulle haft samråd med personalen innan vi gick upp i interpellationsdebatten den 24 februari. Men var hamnar man, om man för en sådan debatt? Säg i stället klart ut att politiker får göra inlägg i valrörelser och vid andra tillfällen utan något föregående personalsamråd! Gör det i stället för att fortsätta att åberopa de inläggen. Nu är ju det här en konstitutionell debatt, och det gäller vilken regering som har följt riksdagens beslut. Jag återvänder då till riksdagsbeslutet 1975. I trafikutskottets betänkande nr 8 år 1975 skriver utskottet följande: ”Sedan åtskilliga år tillbaka pågår därför ett omfattande och komplicerat utredningsoch förhandlingsarbete för att i samråd med vederbörande regionala och lokala myndigheter m.fl. få till stånd en för de olika parterna så gynnsam lösning som möjligt av frågorna.” Utskottet säger att detta samråd med de olika parterna för att få fram en lösning bör fortsätta. Längre ned på s. 18 i betänkandet skriver utskottet följande, som jag också ber att få citera: ”Under hänvisning till det anförda och då utskottet anser det fortsatta utredningsoch förhandlingsarbetet böra avvaktas anser utskottet —— =.” Då är frågan vilken regering det är som har följt detta beslut bäst. Är det den regering som tvingade en enhällig kommun på knä med en bestämmelse som inte har använts sedan 1931, eller är det den regering som har anmodat regionplanenämnden att i samråd med berörda intressenter försöka få fram nya lösningar i stället för den som kommunen inte kan acceptera? Vilken regering är det som har handlat mest i överensstämmelse med riksdagens uttalande? Jag tror att svaret på den frågan är uppenbart för alla.